Herr talman! Det är med blandade känslor jag har lyssnat på socialministerns presentation av proposition 1981/82:50. Förslaget framställs som en reform som underlättar för föräldrar att vara hemma och vårda små barn genom att ge föräldrarna en viss rätt till allmän tilläggspension för denna insats. Jag skall i det följande peka på att det inte bara är socialdemokraterna som vänder sig mot detta, och jag skall också förklara varför. Jag lyssnade med intresse på denna svepande exposé över familjepolitiken och fastnade alldeles speciellt för att man ämnar bygga ut ersättningstiden för föräldraförsäkringen och att man menar att detta är bra under den aktuella perioden. Ja, då bör det nog tas litet mera krafttag, eftersom beloppet inom föräldraförsäkringen när det gäller garantitiden inte på långt när uppgår till ett basbelopp och således inte kan bli pensionsgrundande. Om det skulle bli det i dag, med nuvarande basbelopp, så fick man omedelbart höja garantibeloppet till omkring 48 kr. Är man beredd att göra det? Det skulle betyda så mycket för ensamföräldern, som har garantibeloppet och i dag stannar hemma och får 37 kr. om dagen. Om beloppet skulle höjas till 48 kr., står det ändå klart att valfriheten inte tillhör ensamföräldern, att barnets rätt i det fallet inte är lika angelägen som barnens rätt i andra fall. Varför kommer denna proposition just nu när vi har för vana att stå ochtala om neddragningar av pensionärernas rätt och vi har fått försämrad delpensionering? I dag gör man en parentes och talar om en reform. Men vi kommer att fortsätta att mötas i denna kammare och tala om att pensionärerna skall betala ca 1 000 kr. mer om året i hyreskostnader mot vad de gör i dag, och vi kommer att tala om försämrade förmåner för andra grupper. Men i dag talar vi alltså om en mycket marginell reform. Att den kommer just nu beror självfallet på att centerpartiet gick ut och lovade ett vårdnadsbidrag 1976. Det löftet har man inte kunnat hålla. I 1979 års regeringsdeklaration lovade man ATP-poäng för vård av barn i hemmet. Ja, 1979 har gått, och 1980 har gått. Vi är i slutet av 1981, och skall denna reform kunna genomföras, så får den ju träda i kraft fr.o.m. den 1 januari 1982 om man skall kunna använda den i valrörelsen. Men förslaget innebär ett klart avsteg från de principer som ligger till grund för ATP-systemet, nämligen att pensionsrätten uppkommer genom arbetsinkomst eller genom inkomst som ersätter arbetsinkomst, t.ex. sjukpenning, och att försäkringen finansieras genom avgifter. Om gratisår införs för vård av barn, kommer det sannolikt att leda till motsvarande krav från människor i andra situationer: för vård av anhörig, för studier och för värnplikt. Jag skulle kunna fortsätta uppräkningen. Det svenska pensionssystemet är redan uppbyggt på ett sätt som innebär ett förhållandevis starkt pensionsskydd för dem som under kortare eller längre tid är borta från förvärvslivet för vård av barn eller av andra skäl. I motsats till vad som gäller i många andra länder ger det svenska systemet genom folkpensioneringen en självständig rätt till pension även för dem som inte tjänat in pensionsrätt genom egna arbetsinkomster. Härtill kommer att endast 30 poängår krävs för full ATP. De reella effekterna av det nu framlagda förslaget är därför ytterst begränsade. Arbetsgruppen konstaterar själv — och Karin Söder har gjort det från denna talarstol i dag — att de nuvarande ATP-reglerna i de flesta fall ger tillfredsställande möjligheter för föräldrarna att tjäna in rätt till ATP, även om de under en tid väljer att stanna hemma och vårda egna barn. Regeln om 30 års intjänandetid ger i regel utrymme för 19 års ledighet för vård av barn under tre år. De som skulle kunna få nytta av förslaget är enligt arbetsgruppen vissa kvinnor som bor i glesbygd samt studerande med långa studietider. Att en principiellt grundläggande förändring av ATP-systemet skulle vara den lämpligaste åtgärden för att lösa de anförda glesbygdspro-' blemen har arbetsgruppen inte ens gjort ett försök att påvisa. Anmärkningsvärt är också att arbetsgruppen helt underlåter att redovisa frågans tidigare behandling. Det hänsynstagande som arbetsgruppen åsyftar genom sitt förslag gjordes i själva verket för över 20 år sedan när ATP-systemet infördes och regeln om 30 poängår lades fast. I propositionen 1959:100 anförde den dåvarande departementschefen Torsten Nilsson följande: ”Om dessa 30 poänggivande år ligger omedelbart före pensionsålderns inträde eller långt tidigare, om de bildar en sammanhängande följd av år eller är uppdelade på flera perioder har ingen betydelse. Genom att det antal poänggivande år, som fordras för full pension, begränsats till 30 år tillgodoses sådana försäkrades intressen, som på grund av studier eller annan utbildning först sent kan inträda i förvärvslivet. Även gifta kvinnor, som på grund av barnafödsel och omvårdnad om barnen under ett antal år är förhindrade att ha förvärvsarbete, drar fördel av att endast 30 poängår krävs för rätt till full pension.” Frågan om ATP-poäng för vård av barn har även behandlats ingående i pensionskommitténs betänkande Pensionsfrågor, SOU 1976:46, vilket också har remissbehandlats. Det är anmärkningsvärt att denna grundliga utredning och dess slutsatser inte har kommit med vare sig i arbetsgruppens framlagda promemoria eller i propositionen. Pensionskommittén sammanfattar invändningarna mot rätt till ATP för hemarbetande i fem punkter: 1. Det strider mot de grundläggande principerna om att rätt till ATP förutsätter att den som skall uppbära pensionen har haft inkomst av förvärvsarbete. 2. Det är svårt att göra en rättvisande uppskattning i pengar av värdet av arbete i hemmet. — Det har ju inte heller socialministern velat göra, eftersom garantiregeln inte ens går upp till ett basbelopp. 3. Avgifter för pensioneringen skulle drabba familjens inkomster under en tid då kostnaderna regelmässigt är stora. 4. 15 och 30-årsreglerna ger utrymme för försäkrad att något eller några år avhålla sig från förvärvsarbete utan att pensionens storlek påverkas. 5. Föräldrapenningen och liknande ersättning medverkar till att upprätthålla ATP-skyddet. Kommitténs invändningar utvecklas närmare i betänkandet. Kommittén resonerar inte bara om ett tillgodoräknande av pensionspoäng utan även om lösningar av det slag som arbetsgruppen nu valt och som innebär att vårdår räknas som poängår. Någon avgörande skillnad mellan att tillgodoräkna en försäkrad ett poängår och pensionspoäng kan enligt pensionskommittén inte anses föreligga. Kommittén slår fast att man inte kan acceptera lösningar som innebär att en viss kategori försäkrade — hur angelägna den gruppens önskemål än kan synas vara — tillgodoförs pensionspoäng eller poängår i nämnd utsträckning utan att avgifter betalas och utan att samband föreligger med förvärvsarbete. Man säger vidare att detta inte är förenligt med de grundläggande principerna för ATP-systemet. De tungt vägande invändningarna och arbetsgruppens svaga motivering gör att det framlagda förslaget ter sig närmast obegripligt — om man inte anser att de avgörande motiven för att det framlagts ligger på ett helt annat plan. Man säger i propositionen att reformen är klart avgränsad och att den inte behöver leda till följdförändringar på andra områden. Men andra grupper som jag tidigare nämnt — t.ex. studerande, värnpliktiga och de som vårdar anhöriga — skulle kunna med lika stor rätt ställa krav på ATP-förmåner för sina insatser och med lika stor rätt hävda att deras grupper är klart avgränsade. Redan under remissbehandlingen av propositionen har förslag förts fram om utvidgningar av arbetsgruppens förslag till ATP-rätt för vård av egna barn. Förslaget har uppenbara brister, såväl ur rättvisesynpunkt som ur kontrollsynpunkt. Det är helt klart att förslaget gynnar en välavlönad förälder med lång studietid, som väljer att stanna hemma och vårda barn, i förhållande till en lågavlönad eller deltidsarbetande förälder. Förälderns hemarbete under vårdåret kommer att värderas med samma poängtal som medeltalet av poängen för verksamma år. Det innebär att om man har högsta poäng och är hemma i tio år får man 6,50 poäng även för de åren. Därför kan i vissa fall pensionsskyddet bli mycket bättre för den hemarbetande förälder som får tillgodoräkna sig vårdår än för den hemarbetande förälder som får låg pensionspoäng på grund av vårdbidrag, deltidsarbete eller föräldraförsäkring under del av år. Förslaget måste också upplevas som orättvist av t.ex. en ensamstående förälder som av ekonomiska skäl inte kan avstå från förvärvsarbete men som ensam har ansvaret för barnets vård och tillhör en låglönegrupp. Man säger att förhållandevis få kvinnor kommer att ha mindre än 30 poängår inom ATP-systemet vid sin pensionering. Det är riktigt. År 1970 förvärvsarbetade 49 96 av kvinnor med barn under sju år. År 1980 förvärvsarbetade 75 96 av kvinnor med barn under sju år och tjänade in sina ATP-poäng. Man har möjligheter att vara hemma för vård av barn under tre år enligt förslaget. Jag har tidigare sagt att man har 19 år på sig. Och hur många familjer här i vårt land har tre eller flera barn? Förslaget är defensivt och innebär att man ger upp målet att alla skall ha rätt till arbete. Vad det i stället gäller är att skapa fler sysselsättningstillfällen. Detta ställer krav på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det fåtal kvinnor som främst skulle beröras av regeringsförslaget är de som bor i glesbygd eller på orter med få möjligheter till förvärvsarbete. Men om de får stanna hemma ett antal år och vårda barn, har ju inte sysselsättningsmöjligheterna ökat för dem på något sätt. De måste ju i förvärvslivet skaffa sig poängår för att komma upp i de 30 åren och få en fullvärdig ATP-pension. Vidare gäller det att arbeta för att såväl kvinnor som män skall kunna förena förvärvsarbete med vård av barn och för att förhindra uppdelningen av arbetsmarknaden i en mansdominerad resp. kvinnodominerad del. För att kvinnor skall få en med män jämförbar ATP krävs således en aktiv jämställdhetspolitik samt en utbyggnad av barnomsorgen och föräldraför säkringen. I denna bör därvid införas rätt till kompensation för inkomstbortfall. Det krävs att barnomsorgen liksom arbetsmarknadspolitiska åtgärder som främjar sysselsättningen får vara ledmotiv för regeringen på detta område. Det var alltså inte bara socialdemokraterna som motsatte sig arbetsgruppens förslag. Remissbehandlingen av dennas promemoria har varit förödande. När man ser på det som sägs i de instanserna framkommer att samtliga som företräder socialförsäkringssektorn — riksförsäkringsverket, försäkringsöverdomstolen, två försäkringsrätter och Försäkringskasseförbundet — är klart negativa till förslaget. Detsamma gäller samtliga arbetsmarknadens parter: LO, TCO, SAF, SACO/SR samt Landstingsförbundet och Kommunförbundet. Jag måste säga att regeringen tydligen känner sig ha så dåligt stöd för sin linje att de till varje pris vill försköna remissammanställningen. Därför anger de att riksskatteverket är för promemorian, medan verket, vilket man ser då man läser remissuttalandet, enbart har nöjt sig med att konstatera att det inte berörs av förslaget och därför inte har några erinringar. Dock är det ganska förvånansvärt att regeringen, trots en enig opinion från alla dem som sysslar med försäkringarna och vet vad systemet handlar om och från hela den samlade arbetsmarknaden, väljer att lägga fram detta förslag och få det att framstå som en reform. Herr talman! Jag kan bara konstatera att detta förslag inte alls får den betydelse som har förespeglats. När man talar om ATP-rätt för vård av små barn bibringas nog de flesta den uppfattningen att det är en reform av en helt annan betydelse och ett helt annat innehåll. Många kommer aldrig, eller för sent, att upptäcka att det är så. Risken finns att man invaggas i en falsk trygghet: Jag får visserligen inget arbete, jag får visserligen ingen barntillsyn, men jag skall ju få pension. Det är emellertid inte alls så säkert med det här förslaget. Vi anser att det finns en uppenbar risk att denna reform av en del kommer att tas som intäkt för att inte anstränga sig att skapa arbetstillfällen och att skapa barnomsorgsplatser. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen som är fogad till betänkande nr 1.

Herr talman! Doris Håvik är i sin plädering för reservationen till detta betänkande ganska motsägelsefull. Hon talar i början av sitt inlägg om att det här är fråga om en reform, men i slutet säger hon att det är en låtsasreform, och den ekvationen går inte ihop. Hon säger också att man invaggar människor i någon sorts falsk trygghet och att vi inte tillräckligt klart har talat om vad förslaget gäller. Det beror naturligtvis på hur ärlig man är i sitt uppsåt. Jag har i min plädering för propositionen och för utskottsmajoriteten verkligen sagt ifrån att det gäller en rättvisereform. Det är fråga om att värdera det arbete som utförs i hemmet, att ge detta ett värde för att bygga upp den långsiktiga sociala tryggheten. Det är helt klart att det är på det sättet. Det framgår också med all önskvärd tydlighet av propositionen, liksom av majoritetsskrivningen i betänkandet, att den övervägande delen av människorna i vårt land kommer att få sin ATP-rätt tillgodosedd genom den 30-årsregel som vi har. Det finns inget som helst tvivel på den punkten — så är fallet. Men varför går ni mot detta förslag? Det är en fråga till Doris Håvik. Om nu den alldeles övervägande delen av svenska folket får rätt till ATP, varför motsätter ni er — låt oss kalla det så — en garanti för de människor som på olika grunder inte kan få denna fulla rätt? Doris Håvik säger att detta är en blygsam reform. Ja, i sin utformning blir den inte alls kostsam, men den ger de 70 000 människor som beräknas få del av den en social trygghet för framtiden — en trygghet som i övrigt inte kan komma dem till del. Mot bakgrund av den erfarenhet som jag har av socialdemokratiskt solidaritetsarbete genom åren har jag väldigt svårt att förstå att man nu väljer att låta den grupp, som vårdar egna barn under tre års ålder i hemmet, stå utanför ATP. Det är framför allt för dem som har flera barn och under en lång följd av år har ansvar för dem som denna reform kommer att ha stor betydelse. Doris Håvik apostroferade centerns arbete och hade idéer om att vi var tvungna att lägga fram detta förslag, därför att vi annars skulle kritiseras för löftesbrott. Självfallet är det så att man så långt som möjligt vill försöka förverkliga de program som man har. Det är väl varje partis ambition. Centern har på sitt program under en lång följd av år haft ATP-rätt för vård av små barn — långt innan partiet kom i regeringsställning. Därutöver gäller att vårt program för vårdnadsersätting också ligger fast och att vi byggt ut det med tre månader. Det är alldeles klart — det står också att läsa i propositionen — att förslaget inte får tas till intäkt för att man inte skall bygga ut barnomsorgen. Det får heller absolut inte tas till intäkt för att människor inte skall få en rimlig chans att bygga upp sitt trygghetssystem på egen inkomst.

Sedan sade Doris Håvik att förslaget gynnade högavlönade med lång studietid. Men, Doris Håvik, det är ju faktiskt ATP-systemet som sådant som är uppbyggt på det sättet. Det är inte det här förslaget som är avgörande på den punkten.

Doris Håvik! Frågan om skillnaderna i ATP-systemet har ingenting med den här reformen att göra utan är inbyggd i ATP-systemet som sådant. Jag vill klart understryka att den här reformen är en garantiregel för alla svenskar med barn att kunna få trygghet på sin ålderdom. Vad det är fråga om är politisk vilja att tillgodose den här gruppens, uppskattningsvis 70 000 personer, intressen. Det finns andra grupper inom ATP-systemet som vi har tillgodosett och som består av ett mindre antal personer än denna. Det är väl att märka att den här gruppen människor, som vårdar barn i hemmet, inte har några som företräder sina intressen i förhandlingar om avtal och annat. Därför är det här i riksdagen som vi skall tillgodose deras intressen.

Herr talman! Det låter illavarslande att Karin Söder är så kritisk mot ATP-systemet och dess uppbyggnad. Kanske vi kan förvänta oss att man skall gå tillbaka till vad förre partiledaren Gunnar Hedlund sade, att man inte skall ha någon ATP utan i stället skall höja grundpensionen och skapa trygghet den vägen. Och sedan kan var och en tillförsäkra sig trygghet efter råd och lägenhet. Det är just för att ni vill göra ett angrepp på ATP-systemet som vi är kritiska. Man tillför inte avgifter för de utgifter som uppstår. Det föreslagna systemet kommer att vara utbyggt år 2040, och fram till den tidpunkten kommer enbart de administrativa kostnaderna att vara ungefär 265 milj.kr. Men de remissinstanser som företräder försäkringsintressen pekar på att man inte vet så noga om det kan bli så som antagits i propositionen. Och från år 2040 skall systemet kosta 200 milj.kr. om året, fullt utbyggt. Vi befinner oss ju i en besvärlig ekonomisk situation, och jag är övertygad om att de sparförslag som skall läggas fram — inte minst med hänsyn till den överenskommelse som träffats när det gäller momssänkningen — kommer att beröra socialdepartementet i stor utsträckning och drabba de människor mycket hårt som har sin trygghet genom beslut som har fattats här i riksdagen. Karin Söder kommer att få tala för dessa sparförslag både nu i höst och i januari, när budgetpropositionen läggs fram. Det är här inte fråga om bristande solidaritet från socialdemokraterna, utan vi anser att man måste slå vakt om det ATP-system vi har byggt upp och rätten för de människor som har betalat in till sin försäkring i form av arbetsgivaravgifter eller egenavgifter. Karin Söder har själv från denna talarstol tidigare uttalat farhågor just när det gäller möjligheterna till utbetalning inom ATP-systemet och när det gäller finansieringen. Och nu vill ni tillföra en grupp, som skall få ut pengar. Det hade väl varit enklare att inte angripa ATP-systemet utan överväga att lägga vårdnadsersättningen—som vi motsätter oss — på en sådan nivå att den hamnade 100 kronor över basbeloppet. Varför gjorde man inte det? Nej, då skulle det bli för många som kunde få tillgodoräkna sig ATP-år. Där har vi centerns syn på rättvisa!
Herr talman! Det är inte så lätt att följa med i Doris Håviks argumentation. Det sistnämnda var en märklig turnering. Det finns på centerns program och det finns i regeringsförklaringen uttryckt en ambition att vi, när ekonomin medger det, skall bygga ut en vårdnadsersättning. Det har ingenting att göra med det här förslaget och synpunkten att detta system skulle komma att omfatta för många, vilket Doris Håvik påstod, om jag uppfattade henne rätt. Jag vill sedan med bestämdhet tillbakavisa det påstående Doris Håvik gjorde i början av debatten, nämligen att det exempel jag anförde innebär kritik mot ATP-systemet. Jag försökte bara förklara varför den situation uppkommer som Doris Håvik själv beskrev, genom att vi har det här förhållandet inbyggt i ATP-systemet — att den som endast arbetar 30 år, men har studerat och fått en hög lön, får hög ATP, medan den som arbetar under en lång följd av år med låg lön får låg ATP. Detta är ett faktiskt förhållande, som ingen kan motsäga som bygger sin argumentation på fakta. Det var det jag ville säga med detta. När det gäller administrationen kan man f. ö. säga att de miljoner som det här kommer att kosta, liksom det mycket flexibla kontrollsystem som vi föreslagit för att inte administrationskostnaderna skall bli för höga, utgör en blygsam del av den totala kostnaden för våra transfereringar. Som jag har sagt flera gånger tidigare i dag gäller detta ett garantisystem. Låt oss kalla det en mycket billig försäkring för en viktig samhällsgrupp, som inte har kunnat få sina rättigheter till ATP-år tillgodosedda på annat sätt. Jag vill sedan återkomma till Doris Håviks uttalande i sitt första inlägg om situationen i glesbygden och hennes åberopande av arbetsmarknadspolitiken och regionalpolitiken. Vi vet att det i de regioner där man har få arbetstillfällen ofta blir så, att kvinnorna får svårigheter med att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Men vår ambition är naturligtvis att bygga ut sysselsättningen även i dessa områden. Då är det ju viktigt att de här kvinnorna — det är i huvudsak kvinnor som det är fråga om, även om det också kan gälla män — på grund av att vi ännu inte har kommit så långt som vi skulle ha önskat inte blir eftersatta i ATP-systemet. Herr talman! Än en gång vill jag understryka att det är fråga om politisk vilja, om man vill göra någonting för dem som vårdar barnen i hemmet. Jag hoppas att jag får se denna politiska vilja demonstrerad här i dag.
Herr talman! Detta är inte politisk vilja, det är politiskt spegelfäkteri. Jag tror att många finner det här ganska egendomligt. Vi diskuterar en reform som skall vara utbyggd år 2040. Varje år skall det registreras vårdår. Det kan gälla ca 4 000 personer om året, och registreringen skall pågå ända fram till år 2040. Jag kan försäkra er att det inte är 4 000 som då har rätt till pension, eftersom man inte har utnyttjat de 19 år som man kan stanna hemma för vård av barn. Man har inte haft så många barn — tre barn innebär 9 år i systemet. Jag menar att det knappast går att få en billigare reform. Man är ju inte beredd att betala för reformen, eftersom det hela bygger på arbetsgivaravgifter och egenavgifter till ATP-systemet. Det är alltså helt riktigt att det blir väldigt billigt. Men man hjälper inte barnfamiljer med en skenreform av detta slag. Det är inte fråga om hur pensionsbestämmelserna är utformade om 50 år. Huvudproblemet när det gäller barnfamiljerna, är problem av ett helt annat slag. Dessa människor har anledning att fråga sig vad samhället är berett att göra i dag för att underlätta deras situation. Här spelar en väl utbyggd barnomsorg en avgörande roll. Karin Söder har sagt att det här inte skall tas till intäkt för att vi inte skall föra en aktiv regionalpolitik och för att vi skall bromsa utbyggnaden av barnomsorgen. En sådan utbyggnad skall självfallet ske. Men vi har ju dagens verklighet. Vad är det för takt när det gäller utbyggnaden av barnomsorgen? Hur är det i glesbygderna? Vad hjälper det om man är hemma i 19 år, om man inte får ett jobb? Får man inte arbete är de 19 åren bortkastade. Herr talman! Solidaritet är en grundprincip för socialdemokraterna, men i solidaritet ligger också respekt för människor. Man bör tala om vad det här handlar om — det har inte alls framkommit vare sig i arbetsgruppens förslag, i propositionen eller från talarstolen.
Herr talman! Jag vet att Doris Håvik inte har rätt till någon mer replik, men jag vill ändå göra ett par klarlägganden. Det här systemet börjar få effekt på ålderspensioner efter år 2000. Det är de som i dag är unga som kommer att få utbyte av systemet. Det är viktigt för dem att veta att de har den här tryggheten. Förslaget är ingen skenmanöver; det har tillkommit i respekt för dem som vårdar sina barn i hemmet. Jag skulle gärna ha velat höra vilken värdemätare Doris Håvik har för vård av barn i hemmet, när hon samtidigt som hon förringar reformen också försöker uppförstora den. Det går inte ihop. Det vittnar om att hon bygger sin argumentation på en mycket lös grund. Jag skall som sagt inte argumentera vidare, eftersom Doris Håvik inte har någon replikrätt.

Herr talman! Jag kan instämma i vad Doris Håvik har sagt och behöver därför inte förlänga den här debatten särskilt mycket. Socialministern sade från början att reformen gällde valfrihet och rättvisa. Det var temat för socialministerns försvar för det förslag som man nu vill beteckna som en stor reform. Jag menar att det förslag som nu ligger på riksdagens bord inte är värt så stort intresse från reformsynpunkt. Det har en ytterst marginell betydelse, i varje fall för dem som reformen gäller — de Nr 18 levnadsår. För dem som skall sköta administrationen skapar reformen november 1981 sysselsättning, men det var väl inte det som var regeringens mening med Socialministern säger vidare att i de flesta fall ger redan gällande bestämmelser kvinnorna rätt till ATP. Det rör sig om 4 000 kvinnor enligt hennes uppfattning. Vore det då inte bättre att sträva efter att inom gällande bestämmelser utöka möjligheten för de kvinnor som nu hamnar utanför ATP-systemet att arbeta in ATP-poäng? Socialministern förutsätter tydligen att ingenting skall hända när det gäller jämställdhet i arbetslivet mellan kvinnor och män. Vpk förutsätter att kvinnorna inte kommer att finna sigi en sådan behandling. De kommer att kräva sin rätt till arbete, och det försäkrar dem då också rätten till ATP. En reform vars administrationskostnader kan beräknas till 265 milj.kr. innan den s.k. reformen helt har slagit igenom, är den försvarbar i dagens ekonomiska situation? Det framgår av propositionen och utskottsbetänkandet att de första ålderspensionsfall som berörs av förslaget torde inträffa några år efter sekelskiftet, och först efter år 2040 når systemet full funktion — en reform som det dessutom råder så stor osäkerhet om huruvida den över huvud taget har någon positiv inverkan på kvinnornas pensionsförmåner. Som här har sagts ger ATP-systemet redan i sin nuvarande konstruktion stort utrymme för uppehåll i yrkesverksamheten. Man kan för olika ändamål, även för att vårda sina barn de första levnadsåren, göra uppehåll i arbetet. Huvudregeln för full ATP är 30 år, men vad som krävs för full pension är i princip 15 inkomstår, de 15 bästa inkomståren. Totalt har man då 49 år på sig att arbeta in de pensionsår som krävs. Kvinnornas bästa inkomstår ligger efter deras barnafödande ålder. Jag kan ta ett enkelt exempel. En deltidsanställd som har en lön på 34 600 kr., vilket är det dubbla basbeloppet, får en poäng. Det blir pensionsunderlaget för denne, och det kan inte vara intressant år 2040. Orättvisan i ATP-systemet tog socialministern upp. Jag hoppas då att vpk kan förvänta sig att få stöd när vi kräver en översyn av ATP-systemet. Hittills har vi fått avslag på det kravet, men i fortsättningen kan vi tydligen räkna med stöd från socialministern och hennes parti i den frågan. Ett annat vägande skäl för att gå emot regeringsförslaget är att vi menar att det är ett allvarligt ingrepp, som vi inte vet vart det kan leda, att förändra själva principen för ATP, ett system som är uppbyggt just på förvärvsarbete och finansieras med avgifter från de arbetande, kollektivt eller enskilt. Vänsterpartiet kommunisterna anser att det finns andra problem som det är angelägnare för kvinnorna att det satsas resurser på, exempelvis en utbyggd barnomsorg, som underlättar kvinnornas deltagande i arbetslivet. Det skulle f. ö. betyda en lösning av den fråga som vi nu behandlar, dvs. kvinnornas möjlighet att arbeta in ATP-pension på samma villkor som männen. Vi lägger ner mycket energi på diskussioner om problemet jämställdhet a mellan män och kvinnor, men när det gäller konkreta beslut som skulle medverka till en utjämning svalnar plötsligt intresset. Jag menar att propositionens förslag går i motsatt riktning. I vpk-motionen har det tagits upp en del områden där insatser krävs som främjar jämställdheten. Vi har bl.a. yrkat på en utbyggnad av föräldraförsäkringen och kvotering av ledigheten mellan föräldrarna. Jag skall inte närmare gå in på de kraven i dag. Enligt utskottet kommer en utredning för översyn av föräldraförsäkringen att avsluta sitt uppdrag kring årsskiftet 1981-1982, och vi kan som utskottet föreslår avvakta utredningsresultatet och återkomma om det då blir nödvändigt. Jag yrkar därför, herr talman, i nuläget enbart bifall till den socialdemokratiska reservationen som fogats till socialutskottets betänkande.
Herr talman! Karin Nordlander sade i början av sitt anförande att jag hade talat om valfrihet och rättvisa och att den reform som nu förslås inte skulle medverka till detta. Jag vill då understryka att det jag sade i inledningen gällde hela det familjepolitiska fältet, där man måste ta in barnomsorgen och stödet till barnfamiljerna i dess olika former. Dit hör också frågor om arbetsmarknadspolitiken, och där ingår — även om jag inte tog upp det i mitt anförande — jämställdhetspolitiken som en viktig del. Jag delar Karin Nordlanders uppfattning att jämställdhetsarbetet måste gå vidare, och det finns ingen motsättning mellan det nu föreliggande förslaget och arbetet för jämställdhet. Tvärtom kan vad som nu föreslås vara ett bidrag till både jämlikhet och jämställdhet. Det är också klart att rätten till ett arbete måste vara fundamental både när det gäller att stärka individernas egen ekonomiska situation likaväl som samhällets ekonomi och i fråga om möjligheten att skapa en egen identitet. Det finns inte heller där någon motsättning, men vi vet att det av olika skäl ändå finns föräldrar som väljer att vårda sina barn i hemmet. Det finns också de som ännu inte har valmöjlighet utan på grund av brist på sysselsättning vårdar sina barn i hemmet. Då menar jag att man genom att ge ATP-poäng för vård av barn i hemmet låter det arbetet få ett värde som det inte har haft tidigare. Jag vill också säga att ju vi måste konstatera att det ATP-system som vi har i dag har tagit tid att bygga ut. Det tar en lång följd av år innan alla kommer att omfattas av ATP-systemet. Därför är det inget som helst onaturligt i att det tar tid också innan det trygghetssystem som nu föreslås kommer till fullt uttryck. Under den tiden måste vi också vara med och betala det blygsamma belopp som det kostar att administrera reformen.
Herr talman! Om man verkligen vill ha jämställdhet, socialministern, försvinner ju det här problemet med ATP. Jag ifrågasätter om förslaget är en fördel ens för de kvinnor som har goda inkomster, ty även för dem ligger ju de 15 bästa inkomståren i slutet av karriären. Jag har väldigt svårt att förstå att. Nr 18 det här över huvud taget skulle vara en reform för någon. Onsdagen den 4 Eftersom det här förslaget slår igenom först efter en lång tidsperiod måste november 1981 det finnas andra åtgärder att prioritera, som snabbare ger resultat och som dessutom löser frågan om ATP. Vi börjar i fel ände när vi diskuterar pensionen för de unga kvinnor som i dag vill ha ett jobb.
Herr talman! Eftersom det här gäller de barn som kommer att födas är det ju naturligt, Karin Nordlander, att det tar en tid innan föräldrarna når pensionsåldern. Det ligger så att säga i förslaget, och någon gång måste man starta med ett arbete för att lägga grunden för en sådan här ATP-rätt. Säkert är det riktigt som Karin Nordlander säger, att för de allra flesta människor i det här landet ligger de bästa inkomståren efter barnafödandet; det är väl i ytterst få undantagsfall som något annat förekommer. Det är bara att konstatera detta. Men även för de personerna är det viktigt, oavsett vad de har för inkomstläge, att de når upp till de 30 åren även om de har fött många barn, så att de får full ersättning när de når pensionsåldern. När det gäller jämställdheten, Karin Nordlander, förhåller det sig väl så, att även om vi här i landet har arbetat länge på den och kanske intensivare än i många andra länder, återstår ännu mycket att göra på det här området. Det arbetet måste gå parallellt med annat reformarbete. Det viktiga är att man får rättvisa i olika system, så att ingen grupp hamnar vid sidan av, den må vara aldrig så liten. Här hänvisar man till att den grupp som kommer att få nytta av förslaget är så liten att vi inte behöver bry oss om den. Det vittnar om att de små grupperna i vårt samhälle tydligen i någras ögon inte är att tillmäta så stor betydelse, och det tycker jag är mycket allvarligt.
Herr talman! Jag vet inte vem som har sagt att man inte skulle bry sig om den här gruppen. Vad jag har sagt är att vi skall göra någonting för den i dag och inte om 40-50 år. När man här i kammaren hela tiden diskuterar olika sparpaket måste man väl också diskutera ett förslag som kostar så mycket pengar innan det över huvud taget kommer att fungera. Kan man inte använda de pengarna på ett sätt, så att man ger de här kvinnorna bättre förutsättningar i dag och därtill löser ATP-frågan utan att det kostar någonting?

Herr talman! Förslaget i proposition 1980/81:204 om att föräldrar som vårdar små barn i hemmet skall få tillgodoräkna sig dessa vårdår vid beräkningen av ATP har med några smärre justeringar tillstyrkts av socialförsäkringsutskottets borgerliga majoritet. Hemarbetande småbarnsföräldrar säger ofta att de inte känner uppskattning för det arbete de utför. De menar att de genom att inte utnyttja samhällets dyra barntillsyn sparar mycket pengar åt stat och kommun. De har låg ersättning vid sjukdom. De ” får ingen ATP för sitt arbete. Kort sagt: De upplever, som jag har förstått det, rätt ofta sin situation så att politikerna inte tycker att deras insats är något värd, att vård av barn i hemmet skulle vara olämpligt och att de på något sätt parasiterar på samhället när de går där hemma och sköter sina barn. I stället är det ju tvärtom! Barn behöver en trygg och harmonisk uppväxtmiljö. Att föräldrar kan och vill vara hemma hos sina barn är särskilt värdefullt under de första levnadsåren för att barnen skall utvecklas till trygga och harmoniska människor. Därför betraktar jag det förslag vi nu behandlar som värdefullt, även om det får tämligen begränsade effekter. Naturligtvis har en förälder i de allra flesta fall möjlighet att uppnå de 30 års förvärvsarbete som fordras för att få full ATP, även om man missar några års förvärvsarbete för att vara hemma hos barnen då dessa är små. Förslaget innebär en förbättring för just de grupper som är särskilt utsatta. Det gäller familjer med många barn, och det gäller kanske framför allt de människor som bor på orter där det måhända inte finns ett arbete att söka när de behöver ha det. Den kvinna som är tvungen att vara hemma hos sina barn under några år när dessa är små, som kanske kan få ett heltidsarbete under en del av sitt liv, som får ett mindre deltidsarbete under andra år av sitt liv och som kanske under många år är utan förvärvsarbete därför att det inte finns något att få, kan ha betydande nytta av det förslag vi nu behandlar. Jag ser förslaget som ett första steg i riktning mot att värdera hemarbetet högre. Utskottets majoritet delar departementschefens bedömning att det finns ett behov av den här reformen för att förbättra pensionsskyddet för hemarbetande föräldrar. Vi menar också att förslaget innebär ett mycket litet ingreppi nuvarande bestämmelser och att konsekvenserna för ATP-systemet är marginella. Både socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna har i motioner yrkat avslag på propositionens förslag. Vi har dock ansett att det angelägna syftet med reformen väger tyngre än de principiella invändningar som framförs i motionerna. Beträffande invändningen att förslaget bryter sambandet mellan avgifter och förmåner, så har det inte heller hittills funnits ett sådant direkt samband. Sambandet bryts ytterligare genom det beslut som har fattats om avgifter på hela inkomsten, dvs. även på den del som inte berättigar till ATP. Invändningen att förslaget kan leda till önskemål även från andra grupper tycker jag väger ännu lättare. Andra gruppers möjligheter att framföra önskemål i samma riktning skall väl inte hindra oss från att genomföra en reform som vi tycker är rättvis. För att få ihop en tillräckligt stor summa pengar för administration av reformen har man i den socialdemokratiska motionen adderat administrationskostnader under 50 år. Nu tror jag att de beräknade administrationskostnaderna är högt räknade, men om man som socialdemokraterna gör, dvs. räknar ihop dessa högt beräknade kostnader under en period av 50 år, så blir naturligtvis summan betydande. Sammanfattningsvis tycker vi inte att vad som framförts i motionerna är av den tyngden att det behöver föranleda annat ställningstagande än bifall till propositionen. Vi har uppmärksammat att den i specialmotiveringen uttalade avsikten, att ett villkor för att vårdår skall kunna tillgodoräknas är att såväl föräldern som barnet är bosatta här i riket, inte har kommit till uttryck i den föreslagna lagtexten, 11 kap. 6 a §. Vi föreslår därför att orden ”här bosatt” införs i första stycket. Utskottet föreslår också andra smärre ändringar, nämligen att ordet ”egna” i första stycket och ordet ”försäkrad” i fjärde stycket utgår. Vi anser inte att dessa ord behövs. Beträffande ordet ”egna” så begränsas kretsen av barn som ger rätt till vårdår av föräldrabegreppet. Det täcker förutom egna barn också makes barn och i vissa fall sammanboendes barn. I vpk-motionen yrkas också på ändringar inom föräldraförsäkringen.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 Jag gör det även därför att föreliggande förslag ligger i linje med den familjepolitik som vi från moderata samlingspartiet under en lång följd av år förordat. I den ingår bl.a. att hemarbete och vård av barn i hemmet måste värderas högre.

Herr talman! Jag lyssnade till Allan Åkerlind när han talade om denna kvinna som arbetade deltid och vårdade barn. Och så var det en hel del år då hon inte kunde få något arbete. Det är just de åren som hon inte får någonting för, varken enligt detta förslag eller enligt vad som gäller i dag. Därför behövs det andra åtgärder än att lägga fram förslag om poängår i ett system som samtliga arbetsmarknadens parter vänder sig emot. Man skriver mycket hårt från LO, TCO och SACO/SR, men allra hårdast från Svenska arbetsgivareföreningen, att vi icke skall ändra ATP-systemet, som är uppbyggt på egenavgifter och som kommer att innebära en trygghet för de människor som har varit med och byggt upp det. Från samtliga arbetsmarknadens parter tar man bestämt avstånd från att i rådande ekonomiska läge diskutera en reform som kostar mycket pengar och som får genomslagskraft i full utsträckning år 2040 — och dessutom vet man inte i dag vad kostnaderna blir vid den tidpunkten. Är det ansvarsfullt av Sveriges riksdag att i dagens ekonomiska läge fatta ett beslut som går i den riktningen, när vi nu i andra sammanhang diskuterar nedskärningar för många människor? Jag nämnde tidigare att pensionärerna skulle få betala 1000 kr. mer om året i hyra när de har kommunalt bostadstillägg. Upplevs inte det även av borgerliga ledamöter som direkt stötande? Vi har andra allvarliga diskussioner att föra. Och ville man göra någonting för barnfamiljerna i dag, så kunde man ju ha anslutit sig till den barnbidragshöjning som är föreslagen av socialdemokraterna. Man har från borgerligt håll enhälligt sagt nej till den barnbidragshöjningen.
Herr talman! Allan Åkerlind sade att dessa kvinnor som stannar hemma skulle ha uppskattning för sitt arbete. Det tycker jag också att de skall ha. Men den uppskattningen vill de ha i dag. Barnen skall ha en trygg uppväxt, sade han också, och det skall vara valfrihet för förälder att vara hemma. Den valfriheten — att stanna hemma — finns ju i dag, även om man kanske gör det under vissa ekonomiska påfrestningar. Därför skall vi i stället se över föräldraförsäkringen och bygga ut den. Allan Åkerlind tog också upp frågan om de kvinnor som inte kan få något jobb, som är tvungna att stanna hemma. För dem ger ju detta förslag varken valfrihet eller rättvisa. F. ö. urholkas ju ATP-pensionen genom de förslag som regeringen redan har lagt fram. De föräldrar som vi diskuterar, som i dag är relativt unga, har ju ingen garanti för vilken ATP-pension de kommer att få när de kommer upp i pensionsåldern, om den borgerliga regeringen får fortsätta sin politik. Vi menar alltså att det behövs en översyn av föräldraförsäkringen. Det har nu sagts att det kommer ett förslag om en sådan översyn, och jag har därför avstått från att yrka bifall till motsvarande delar i motionen. Men jag hoppas att det förslaget ser ut på det sättet att det löser även denna fråga. Vi kan inte komma ifrån att detta är en skenreform, som man möjligen kan utnyttja agitatoriskt. Någon reell betydelse i form av förbättrade pensionsförmåner för kvinnorna har det inte — det är helt klart.
Herr talman! Doris Håvik anser att förslaget inte skulle ha någon betydelse i det exempel som jag tog upp. Vi har nog olika meningar om det. Jag behöver bara läsa vad som står på första sidan i betänkandet: ”Förslaget får ses som en garantiregel för de föräldrar som till följd av vård av egna barn ett visst år inte har möjlighet att tjäna in pensionspoäng enligt nuvarande regler. Detta inträffar om föräldern under ett år har en inkomst som understiger basbeloppet vid årets ingång plus 100 kr.” Det är mitt svar till Doris Håvik. De hemarbetande vill ha uppskattning, och det i dag, säger Karin Nordlander. Ja, det är riktigt, och i den mån det kommer förslag om sådan uppskattning som kan få effekt på kort sikt är jag beredd att positivt pröva det. Men vi skall inte av den anledningen avslå ett förslag som betyder uppskattning på litet längre sikt. De invändningar som här har rests mot det nu aktuella förslaget kan karakteriseras precis så som Doris Håvik tidigare gjorde — spegelfäkteri.
Herr talman! När jag här hör på Allan Åkerlind, får jag nästan det intrycket att han vill konservera gamla könsrollsmönster. Han säger sig vara för valfrihet. Men kvinnor har ingen valfrihet, om inte problemet med barntillsynen har lösts, om de inte kan få ett arbete, om de inte har möjligheter till utbildning eller om de bor geografiskt fel. Det vill till andra politiska åtgärder för att man skall kunna lösa dessa frågor. Faktum är att den regel om vård av barn i 19 år som finns i systemet gör det möjligt att klara av att tjäna in full ATP, eftersom vi inte kräver mer än 30 poängår för att det skall utgå full pension. Rent statistiskt föds det dessutom bara 1,6 barn i familjerna här i Sverige. På 19 år hinner man vårda ganska många barn under 3 år. Varför gäller förresten förslaget bara barn under 3 år? Behöver de inte vård längre upp i åldrarna? Varför skall vi inte tänka på en kvinna som är ensamstående, sköter sitt hem på lördagar och söndagar och ensam får slita med sina barn? Kunde inte det vara värt ett extra poängår? Hennes poäng ligger i regel lågt ändå. Varför skall inte hon och andra i samma situation få känna uppskattning? Man talar om att alla barn skall vara lika mycket värda.

Herr talman! Jag vill helt kort bara understryka att Allan Åkerlind här gav ett löfte, som vi säkert får anledning att återkomma till och som vi skall påminna om. Vi hoppas att det då står fast.
Herr talman! Doris Håvik tycker nu att man skulle kunna förlänga den tid som föräldrarna får tillgodoräkna sig, så att den inte bara avser vård av barn upp till tre år. Javisst skulle man kunna göra det. Men nu ligger förslaget på tre år. I något av remissyttrandena påpekas just att man skulle kunna tänka sig en gräns vid sju års ålder, när skolan börjar — och varför inte? Men nu ligger förslaget på tre år, och vi har tillstyrkt det. Jag tolkar dock Doris Håviks inlägg här så, att om det kommer ett förslag om förlängning, är hon positiv till det.

Herr talman! Vi menar att proposition 204 om ATP-rätt för föräldrar som vårdar små barn i hemmet, vilken vi behandlar nu, gäller en angelägen reform. Vi har från centern i många år hävdat att de som vårdar barn i hemmet gör en värdefull samhällsinsats. Vi menar att man skall se på familjepolitiken som en helhet. Vi måste främja goda uppväxtförhållanden för alla barn. Insatserna måste ske över hela samhällslivet och med hänsyn till barnens bästa. Centern hävdar att mycket har gjorts för att trygga uppväxtförhållandena för barnen, men mycket återstår att göra, och det familjepolitiska reformarbetet måste därför drivas vidare. En god familjepolitik är av central betydelse för såväl barnens som de vuxnas trygghet. Den är också nödvändig för hela samhällets utveckling. Som jag sade tidigare måste målet vara en helhetssyn på familjepolitiken. Centern hävdar att stödet till barnfamiljerna bör uppfylla flera viktiga krav. Det skall vara rättvist och jämlikhetsskapande samt ge barnfamiljerna valfrihet att fördela tiden mellan förvärvsarbete och vård av barn på det sätt som bäst passar varje familjs situation. Valfrihet för föräldrarna är något ytterligt angeläget. Samhället skall garantera en grundtrygghet för alla i vårt samhälle. Samhället skall utjämna skillnaderna mellan barnfamiljer och icke barnfamiljer. Den här föreslagna reformen menar vi är en rättviseåtgärd. Den är en grund, en trygghetsförsäkring för en grupp människor i vårt samhälle som inte har den grundtryggheten tidigare. I väntan på en utbyggd föräldraförsäkring är förslaget ytterligt angeläget. Den arbetsgrupp som har tittat på detta pekar på att det finns vissa grupper i vårt samhälle som inte kan tillgodogöra sig ATP-trygghet. Därför menar man att den här reformen måste komma till stånd. Förslaget gäller bl.a. familjer där man har flera barn. Det behövs ett bättre stöd för flerbarnsfamiljerna. Förslaget gäller även föräldrar som är sjuka, som är arbetslösa eller som bor i glesbygd eller där det är ont om förvärvsarbete. Det gäller dem som har långa studier. Det kan också gälla invandrare. Det finns vissa grupper av handikappade som på grund av handikappet inte haft möjlighet att förvärvsarbeta under hela sitt liv, och de kan också komma i fråga. Det är viktigt att förse alla grupper i vårt samhälle med en grundtrygghet. Vi menar att småbarnsföräldrar som vårdar barn i hemmet skall ha rätt att tjäna in ATP-poäng på det här sättet. Det gäller regler som innebär att förvärvsarbete och vård av små barn i viss utsträckning jämställs, såvitt avser rätten till tilläggspension. Det innebär samtidigt ett erkännande av den samhällsviktiga arbetsinsats som många kvinnor och män gör när de vårdar barn i hemmet. Vi tycker att det är en bra reform. Det är en angelägen reform, och vi är glada över att den nu kommer till stånd. Vi menar att alla skall ha rätt till ett fullgott försäkringsskydd. Jag blev litet förvånad när jag i debatten hörde att reformen innebär ett angrepp på ATP-systemet. Är det viktigare att slå vakt om ett system än att tänka på människor som drabbas av brister i systemet? Det förvånar mig mycket om man har den uppfattningen. Det har under debatten frågats: Varför ta bara tre år? — det är alldeles för litet. Ja, det kan hända, men varför säger socialdemokraterna då nej till förslaget om de här tre åren? Vi menar att förslaget är uttryck för solidaritet med en grupp människor som inte har haft tillräckligt försäkringsskydd. Solidaritet innebär respekt för människor — det hörde vi för en stund sedan. Jag menar att solidaritet innebär respekt för alla människor, för alla människors lika värde. När vi ifrån centern kräver ökad valfrihet för småbarnsföräldrarna och garanterad grundtrygghet för den här gruppen för att utjämna skillnaderna, så menar vi att det är fråga om en rättvisereform. Och vi är tillfredsställda över att reformen nu kommer till stånd. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Både socialministern och Maj Pehrsson har sagt att det är centern som tycker att det skall vara så här. Jag trodde att det var ett regeringsförslag. Får jag lov att fråga: Var står folkpartiet? Ni skulle ju ändå garantera att det inte skulle bli något vårdnadsbidrag. Det sade ni i 1976 års valrörelse, men nu är ni med på förslaget. Karin Söder har ju tydligt och klart sagt från talarstolen att hon är lycklig över garantiregeln i föräldraförsäkringen, som ett första steg mot ett vårdnadsbidrag. Och denna garantiregel för hemarbetande jämställer hon med garantiregeln inom föräldraförsäkringen. Jag skulle vara väldigt glad att få höra vad folkpartiet tycker...
Jag vill påminna om att repliken bara får avse Maj Pehrssons anförande.
Herr talman! Maj Pehrsson säger att det här förslaget är jämlikhetsskapande. Jag skulle då vilja fråga: Ur vilken synpunkt är det jämlikhetsskapande? Vi menar faktiskt att det här är ett ingrepp i en princip, i ATP-systemet. Det är precis lika oövertänkt som förändringen i basbeloppsberäkningen som får oförutsedda konsekvenser på längre sikt. Jag lovar att vpk motionsvägen skall återkomma med förslag som ger rättvisa just för de kvinnor som det här gäller, förslag som dessutom ger resultat snabbare och som också löser den fråga som vi diskuterar här i dag. Då hoppas jag att vi får centerns stöd för de förslagen.
Herr talman! Till Karin Nordlander: Jag sade inte att reformen var jämlikhetsskapande. Jag sade att den bidrar till att öka jämställdheten mellan barnfamiljer och icke barnfamiljer.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

Från folkpartiets sida stödjer vi den här reformen och har gjort det länge, därför att det är en visserligen liten men praktiskt inriktad och bra reform, som förbättrar situationen för en grupp där ATP-systemet inte fungerat tillfredsställande tidigare. Vi anser det angeläget att uppmärksamma de hemarbetande föräldrarnas insatser när det gäller vården och fostran av barnen. Att pensionskommittén för fyra år sedan avstyrkte ett liknande förslag är inte något särskilt starkt argument för oss folkpartister. Den som tittar efter i pensionskommitténs betänkande, SOU 1977:46, kommer nämligen att upptäcka att den folkpartistiska representanten i kommittén, dåvarande ledamoten av den här kammaren Britta Bergström, reserverade sig till förmån för i stort sett det förslag som nu lagts fram i den här propositionen. Att Britta Bergström intog den ståndpunkten bör inte vara en överraskning för någon, eftersom den åsikten har stått i folkpartiets partiprogram i snart tio år. I det förslag till nytt partiprogram för folkpartiet som nu lagts fram och som skall behandlas i vinter finns också precis samma ståndpunkt fortfarande med. I propositionen har uppskattats att reformen kan ha betydelse för omkring 4 000 personer i varje årsklass som uppnår 65 års ålder, dvs. för en minoritet som inte är särskilt stor. Men jag kan inte förstå att detta skulle vara något argument emot regeringens förslag. Det är i stället angeläget att lägga fram förslag som är värdefulla för små minoriteter som på grund av ofullkomligheteri det tidigare socialförsäkringssystemet haft en svag ställning. Det är ett av många exempel på att det ibland är mer angeläget att lägga fram förslag som stödjer små men svaga grupper än att lägga fram mycket dyrbara förslag som delar ut pengar snart sagt till alla människor. Det finns alltså som redan nämnts en mindre grupp bland dem som väljer att vårda barn i hemmet, som också på grund av olika arbetsmarknadsskäl kan få svårt att så tidigt som de önskar därefter återvända till arbetslivet på ett sätt som de flesta människor kan göra. Detta kan sammanhänga med att de bor i glesbygd, med att de har en ovanligt stor barnaskara eller med att det förhållandet att de vårdat barn i mycket unga år har gjort att de inte kunnat skaffa sig någon bra yrkesutbildning i ungdomen. Resultatet kan för denna grupp bli att just valet att själva uppfostra barn i hemmet gör att de inte kommer upp i 30 års förvärvsarbete och därmed inte når fram till full pension. Varken ATP-systemet eller någon annan del av vårt socialförsäkringssystem är så väl utformat att det bör anses otänkbart att ändra i reglerna. När man i ATP-systemet införde 30-årsregeln, räknade man med att genom denna regel kunna ta tillräcklig hänsyn till de flesta som under några år vårdar små barn i hemmet. När det nu visat sig att en mindre grupp behöver ett starkare skydd bör vi inte avstå från detta bara för att man inte tänkte på saken för över 20 år sedan. Efter de inlägg som gjorts av socialministern och av utskottets talesman när det gäller detaljerna i förslaget avstår jag nu från ytterligare argumentation. Som jag sade inledningsvis tillstyrker jag det här förslaget, därför att det är ett förslag som får goda praktiska konsekvenser för en försummad grupp.
Herr talman! Det är alldeles uppenbart att ett system kan förändras. Men är man verkligen beredd att ändra ATP-systemet på ett sådant sätt att förmåner inte skall avgiftsfinansieras, alldeles speciellt som ATP-fonderna är utsatta för stora påfrestningar genom de åtaganden man har gjort? Detta kommer att bli än mer påtagligt när systemet blivit ytterligare utbyggt och vi fått fler pensionärer. Jag tror att man egentligen vill dölja vad det är man håller på att göra när det gäller våra pensionärer genom att tala om en liten, begränsad grupp som år 2040 skall kunna få förmåner, som kostar 265 milj.kr. i administration fram till den tidpunkt då det hela är fullt utbyggt. Det diskuterar vi i dag här i kammaren, trots att vi den 11 november skall diskutera nedskärningar och i december försämrade kommunala bostadstillägg för pensionärerna. Är inte dagens förslag mycket marginellt?
Herr talman! Även om det finns vissa principiella invändningar mot förslaget, väger dock det angelägna syftet med reformen tyngre. Möjligheten att få tillgodoräkna sig några poängår för hemarbete i kombination med ATP-poäng för förvärvsarbete andra år torde inte innebära någon djupgående förändring av principen att rätt till ATP förutsätter att vederbörande haft inkomst av förvärvsarbete.

Herr talman! Justitieombudsmännens rapport till riksdagen borde vara en viktig händelse, rent av en central händelse under riksdagsåret. Det rättsliga tillståndet i landet är något som borde uppkalla ledamöter till engagemang och intresse. I stället möts ombudsmännens redovisning allmänt sett och i de flesta fall av tystnad. Det är ett förhållande som inte bara speglar liknöjdhet inför ombudsmännens arbete. Det antyder också att det politiska etablissemanget känner solidaritet med administrationen snarare än med medborgarna. Från vänsterpartiet kommunisternas sida håller vi det för väsentligt att riksdagen mer aktivt uppmärksammar de problem som JO-berättelserna avslöjar. Vi gör det så mycket mer som vi är utestängda från möjligheten att delta i utskottsgranskningen av JO. Även i de fall där man inte nödvändigtvis vill invända mot JO:s behandling och bedömning av olika fall ger berättelsen utgångspunkter för en rad principiella reflexioner kring rättsproblemen och inte minst kring JO-ämbetets funktion och utveckling. Går man igenom berättelserna från ett antal år tillbaka, får man en klar bild av att rättstillståndet ingalunda motsvarar den idylliska bild som auktoritativa kretsar, oftast i eget intresse, brukar hålla fram. Till de betänkliga tillstånden hör t.ex. övergreppen mot offentlighetsprincipen, svagheterna i socialnämndernas arbete och förvaltningsövergrepp mot vissa enskilda. I år ger bl.a. JO:s kritik av förfarandena i ett komplicerat vårdnadsmål skäl till vissa noteringar rörande hur domstolspraxis utvecklats på det här området. 1973 och 1978 skedde betydelsefulla reformer inom svensk familjerätt, reformer som borde ha fört bort från övervunna värderingar och fördomar om mäns och kvinnors roller. Det tycks nu ha varit dåligt ställt med följsamheten i domstolarnas praxis. Alltjämt anförtros mödrarna i 75 90 av tvisterna vårdnaden. Nära 98 96 av alla ensamföräldrar i Sverige är kvinnor. Allt detta utspelas trots att fall som går till domstol vanligen är sådana fall där fäderna har ovanligt goda förutsättningar som vårdnadshavare. Har de inte det brukar de i regel avstå från att anhängiggöra något sådant mål. Bakom dessa siffror måste sålunda ligga bestämda, outtalade attityder, som ger bedömningarna på det här området en slagsida. 1973 ändrades exempelvis den regel som dittills hade gett den ogifta modern företräde till vårdnaden, försåvitt hon inte var klart olämplig. Barnets bästa skall nu vara utgångspunkten, och föräldrarna skall bedömas som lika i utgångsläget. Ändå finner man fall efter fall i praxis, där de gamla förutsättningarna faktiskt väglett myndigheterna. I ett aktuellt fall vid en tingsrätt i södra Sverige yttrade t.o.m. domaren öppet vid förberedelsen, att han ansåg att mödrar generellt borde ha företräde om de inte var olämpliga. Bortsett från att en domare inte skall yttra sig på det sättet vid en förberedelse, strider yttrandet helt mot lagstiftarens, riksdagens, avsikter. Vårdnadsmål påverkas också alltjämt av vissa allmänna föreställningar, som är tvivelaktiga. Alltjämt spelar t.ex. föreställningen om flickors speciella behov av modern och söners av fadern en roll. Detta är helt ovetenskapliga föreställningar, enbart rotade i traditionella rollföreställningar. I den mån någonting över huvud taget talar för preferenser är det snarare åt det hållet, att den förälder som inte är av barnets eget kön spelar en viktigare, mer dynamisk roll för barnets psykiska utveckling. I flera sammanhang har riksdagen uttalat att sabotage mot umgängesrätt är oacceptabelt och att det i sig kan vara ett skäl att överföra vårdnaden. I praktiken har däremot myndigheterna visat en mycket tolerant inställning till umgängessabotage från mödrars sida. Jag kan inte erinra mig något fall där ett sådant sabotage föranlett överföring av vårdnaden. På den punkten kan jag kanske ha fel, men jag kan inte erinra mig något sådant fall. Detta stämmer knappast med lagstiftarens avsikter. I praxis i vårdnadsmål har utvecklats vissa tumregler. Dit hör den s.k. status quo-principen, dvs. att man inte utan goda skäl skall låta ett barn byta hem och vårdnadshavare. Det är nu allmänt sett en förnuftig princip, men dess tillämpning är inkonsekvent. Man får nämligen ett klart intryck av att status quo används för att gynna barns kvarblivande hos modern, medan däremot fall där fadern haft barnet hos sig, som i ett aktuellt fall, i två år och där barnet självt uttryckt önskemål att få stanna hos fadern och fadern har vårdnadsutredarens förord, likväl kan leda till att han förlorar målet. Detta exempel är ett hovrättsfall och sålunda prejudicerande. Jag tror inte man kan säga att det stämmer med lagstiftarens, riksdagens, avsikt. I sammanhanget kan också påpekas att en mer klargörande praxis delvis hindras av högsta domstolens alltmer restriktiva benägenhet att bevilja prövningstillstånd inte bara i den här typen av mål utan rent allmänt. Jag menar att HD här i vissa fall har gått för långt. Vi hart.ex. ett viktigt fall från hovrätten för Skåne och Blekinge där oerhört olika värderingar och principer på ett juridiskt mycket intressant men också motsägelsefullt sätt bröts mot varandra och där barnets framtid mot dess egen uttalade vilja avgjordes med rösterna tre mot två. Detta speglar om något det svåra läge för domstolspraxis som råder just i en tid av motsägande och föränderliga värderingar i samhället. I ett sådant här fall borde högsta domstolen ha spelat en klargörande roll, men man avslog trots fallets karaktär ansökan om prövning. Herr talman! Jag har inte tagit upp detta problemområde med avsikt att idka beskjutning mot domarkåren. Vårdnadsmål har tenderat att bli alltmer komplicerade, och det är sannerligen inte lätt att sitta domare över barns framtid under sådana betingelser. Jag menar också att den tanken kanske ger sig, att huvudansvaret här snarast ligger på lagstiftaren. En kärnpunkt i problematiken är nämligen att lagstiftaren lämnat en lucka i rättssystemet på det här området. Vårdnadsmål skall avgöras med hänsyn till barnets bästa, säger man. Men ingen lagstiftare har någonsin gett minsta antydan om vad som menas med barnets bästa — vilka värderingar som skall vägleda, när man skall bedöma en så allmänt hållen kategori. Det framstår därför som alltmer nödvändigt att ge en klarare vägledning åt myndigheterna om vad som är viktigt i ett föräldraskap. Annars är risken att vårdnadshavares lämplighet bedöms alltför ytligt och på basis av alltför mycket allmänna föreställningar, fördomar eller snusförnuftigheter. En sådan praxis gynnar genomslaget för de outtalade fördomarna om mäns och kvinnors roller. Det finns ett behov av att djupare definiera lagstiftarens syn på förälderns uppgift gentemot barnet. Det får inte bara handla om yttre ting och allmän s.k. föräldrakärlek. Man måste också väga in vad slags kärlek och trygghet som barnet bör ha och vad den skall bestå i. Det kant.ex. enligt min mening finnas skäl att mer betona att uppfostrans ändamål är att självständiggöra barnet och att detta kräver att föräldrakärleken måste kombineras med en viss distans. Det kant.ex. också finnas skäl att mer än som skett lyfta fram en förälders förmåga och vilja att tillföra barnet medvetenhet och bildning, något som är oerhört viktigt för att barnet skall kunna kompensera sin underlägsenhet och svaghet inför en vuxen omgivning. I den enligt min mening rätt förskräckande debatt som fördes i föregående ärende fick vi ett tydligt exempel på hur man talar om att barns harmoni och trygghet skulle gynnas av att de fick vara hemma så länge som möjligt. Det är en vetenskapligt mycket tvivelaktig tes, och den speglar en utpräglat konservativ värdering, som innebär att man uppfattar harmoni och trygghet från en idyllisk och avskärmande utgångspunkt. I ett dynamiskt samhälle förhåller det sig i verkligheten så att yttre stimulans och barnets aktiva förhållande till den vidare yttermiljön, utanför hemmet, är av central betydelse för att barnet skall få en reell trygghet — inte en skenbar, idyllisk och falsk trygghet — och känna sig behärska sin situation i en besvärlig vidare omgivning. Den diskussion som fördes vid behandlingen av föregående ärende ger mig faktiskt anledning att visa på hur välbehövligt det är att begreppet ”barns bästa” och innebörden av ett bra föräldraskap definieras klarare av lagstiftaren, som ändå är den som kräver att socialmyndigheter och domstolar skall avgöra svåra ärenden. Kort sagt: Det finns ett behov av begreppsanalys och fördjupning på detta viktiga rättsområde. Jag har, herr talman, med mina översiktliga synpunkter velat understryka hur konkreta fall ur en JO-berättelse kan föranleda att man uppmärksammar och diskuterar en principiell situation. Detta kan vara av intresse för t.ex. justitiedepartementet. Det är också något som kan föranleda initiativ från enskilda ledamöter av riksdagen under den allmänna motionstid som snart står för dörren.

Herr talman! Innan riksdagen detta år lägger justitieombudsmännens ämbetsberättelse till handlingarna vill jag kommentera ett ärende i berättelsen vilket fått publicitet i massmedia och just därför uppmärksammats av JO och utretts, dock utan någon vidare åtgärd från JO:s sida. 4 december 1979 kl. 19.50 påträffades av polis liggande på en grässlänt på Nr 18 Söder i Stockholm i berusat tillstånd. Eriksson omhändertogs enligt LOB, alltså lagen om omhändertagande av berusade. Eriksson insattes i arrest kl. 20.07. Kl. 23.45 samma kväll anträffades Eriksson liggande i sin cell med svåra skador i ansiktet. Dessa skador har, som ni alla vet, visats i TV. Justitieombuds Fallet Eriksson handlar om hur denna skada uppkom och handläggningen — männens verksamkring hans vistelse i polisens arrestlokal. Efter det att Eriksson påträffats — jer skadad i cellen fördes han omedelbart till sjukhus. Han har där undersökts, och rapport har upprättats över hans skador och sannolik orsak till dessa skadors uppkomst. Eriksson vistas fortfarande, snart två år efter händelsen, på sjukhus, men hans subjektiva uppfattning är att han kanske vistats ett par veckor på sjukhus. Sannolika skäl talar för att Eriksson kommer att få vistas på vårdinrättning resten av sitt liv. Eriksson kan inte heller minnas och redogöra för händelsen för snart två år sedan på ett adekvat sätt. Vilka frågor kan man då ställa beträffande fallet Eriksson? Varför blev hans fall föremål för massmedias uppmärksamhet, och vad finner JO anmärkningsvärt i fallet? En fråga som allmänheten kan tänkas ställa är om det är vanligt att omhändertagna berusade riskerar att bli utsatta för skada under sin vistelse hos polisen. De författningar som reglerar polisens arbete med personer som omhändertagits enligt LOB ger rätt långtgående garantier för att skador inte skall kunna uppkomma. Att till hundra procent undvika att inte omhändertagna skadar sig själva torde vara ogörligt, men vad man helt borde kunna utesluta är att den omhändertagne blir skadad till följd av åtgärder från polispersonalens sida. Vad som lett till massmedias uppmärksamhet kring fallet var just att man inte kunde utesluta att Erikssons skador kunde ha uppkommit till följd av misshandel från polispersonals eller från medarrestants sida. Om det senare skulle ha varit fallet, är ju polispersonalen indirekt ansvarig för misshandeln. JO påminner om att det åligger polispersonalen att kontinuerligt övervaka berusad person som förlagts i cell. Tillsyn skall normalt ske varje kvart och anteckningar regelbundet föras över vad man har iakttagit. JO noterar att man redan i förväg gjort anteckningar om att Eriksson befunnit sig i normalt tillstånd vid den tidpunkt då han anträffades skadad och att man sedan i efterhand korrigerat anteckningen. Sedan Eriksson förts till sjukhus, hade den aktuella cellen inte tagits ur bruk. Det hade skett först kl. 00.30. JO påtalar detta som klart olämpligt och ägnat att försvåra en efterföljande teknisk undersökning. Vidare hade inte polisen omedelbart underrättat anhöriga till Eriksson, utan detta hade skett genom sjukhusets försorg. JO säger att snar underrättelse till anhöriga direkt från polisen hade legat väl i linje med det förtroendefulla förhållande som bör eftersträvas mellan polisen och allmänheten. JO menar att det sätt som underrättelsen till anhöriga sköttes på kunde tolkas som om polisen inte ville kännas vid det som inträffat med Eriksson under hans vistelse hos polisen. JO anför också vilka försäkringar som gäller vid skada för vilken polisen är ansvarig. I detta fall skulle anmälan ha skett till försäkringskassan, men en sådan anmälan från polisens sida hade inte gjorts. 55 JO tar också upp frågan om utredning av fallet. JO säger att det hade bort ligga i polisens eget intresse att genom en fullödig utredning förebygga eventuella spekulationer om vad som kunde ha förekommit den aktuella kvällen. Ersättningen i Erikssons fall kunde också bli beroende av de omständigheter som kunde framkomma vid en noggrann utredning. JO anser att det hade bort ligga nära till hands att inleda förundersökning med anledning av att Eriksson påträffats skadad. Läkare uttalade på förmiddagen den 5 december 1979 att Erikssons skador inte kunde ha uppkommit på grund av att han slagit sig mot väggar och golv i cellen. JO anser därför för sin egen del att man hade bort föranstalta om förundersökning i fallet den 5 december 1979. Så skedde emellertid inte. Polisintendenten Severin beslutade den 8 februari 1980 att inte inleda förundersökning. JO säger att materialet i fallet ger intryck av att man från första stund mer eller mindre bortsåg från möjligheten att någon av personalen kunde ha orsakat Erikssons skador. Vidare anser JO att utredningen borde ha innefattat ett ordentligt förhör med Erikssons medarrestant. Enligt JO borde Severin inte ha skilt sig från ärendet utan i stället sett till att det hade blivit ordentligt utrett. Sedermera beslöt överåklagaren inleda förundersökning i fallet. En omfattande och noggrann utredning har därefter skett. Chefsåklagaren Ringberg har därvid inte funnit utredningen ge grund för någon misstanke att Erikssons skador orsakats genom brottslig gärning. Förundersökningen har därför lagts ned. JO instämmer med Ringberg och avskriver därmed ärendet för sin del. JO:s behandling av fallet Eriksson ledde sålunda endast till att polismyndigheterna fick anmärkning på en rad punkter för försumligheter vid ärendets handläggning, och därmed fick frågan falla. Den upplösningen av fallet Eriksson är enligt min mening inte ägnad att skingra allmänhetens misstankar att någonting har dolts i denna affär. Den är inte ägnad att öka förtroendet för polisen från allmänhetens sida. Jag tror att de allra flesta medborgare här i landet har förståelse för att ordningspolisen har ett besvärligt arbete och att det kan vara svårt att till punkt och pricka uppfylla vad alla paragrafer kräver, men misstankar att det alls skulle kunna förekomma polismisshandel måste det vara ett allmänt intresse att effektivt vederlägga. Det finner jag inte har skett i fallet Eriksson, och det vill jag ha sagt innan berättelsen med godkännande läggs till handlingarna. Allra sist vill jag varna för att förakt och hårda tag blir en accepterad policy mot de utslagnas växande skara i ett samhälle som tenderar att bli allt hårdare att leva i. Allt färre människor klarar sig kvar på arbetsmarknaden, allt fler ungdomar kan inte få arbete. Det ställs allt hårdare krav på dem som står kvar i arbetslivet. Det finns en tendens att förakta de utslagna, att förakta dem som mer eller mindre har gått under på grund av hårda villkor i vårt samhälle. Jag tror att det är viktigt att en sådan inställning, speciellt om den skulle kunna pådyvlas svenska myndigheter, bekämpas. Fallet Eriksson får inte upprepas i vårt land.

Herr talman! Det har inte väckts någon motion i det ärende som vi nu behandlar, och det har heller inte ställts något yrkande i de inlägg som vi har hört. För den skull ber jag bara för formens skull att få yrka bifall till utskottets hemställan. I övrigt får jag väl söka inspiration i de anföranden som har hållits och falla tillbaka på en del mer allmänna resonemang. Vad gäller debatten om rättssäkerheten i samhället, som särskilt Jörn Svensson i mera allmänna ordalag uppehöll sig vid, vill jag först erinra om att det tillkommer alla myndigheter av vad slag de vara må att på bästa sätt se till att gällande bestämmelser följs och att den enskilde får sin rätt. Om man är missbelåten med ett beslut, kan man som bekant överklaga till högre myndighet, i vissa fall upp till regeringsrätten eller regeringen. Vidare har vi ett åklagaroch ett domstolssystem som har till uppgift att se till att brottsligt beteende beivras. Till detta kommer sedan JO-ämbetet — och JK-ämbetet också för den delen — som enskilda kan vända sig till, om de anser att de behandlats på ett felaktigt sätt. JK och JO kan dessutom på egna initiativ undersöka om felaktigheter begåtts. Att det skulle råda ett rättsligt mörker i landet, som det ibland påstås i debatten, är således en betydande överdrift. Vi har dessutom fria massmedia och i övrigt en fri debatt som gör det möjligt att resa vilka frågor som helst till offentlig genomlysning. Att det trots alla de garantier som finns inbyggda i vårt förvaltningsoch rättssystem förekommer att enskilda kommer i kläm och behandlas på ett orättfärdigt sätt kan naturligtvis inte förnekas. För den skull får vi inte förtröttas i strävandena att göra rättsgarantierna ännu säkrare. En hel del av det lagstiftningsarbete som bedrivs i riksdagen har också denna ambition, och jag tolkar de inlägg som vi hört som ett led i denna ambition. Vad gäller JO särskilt har vi av och till en debatt om att ämbetet bör förstärkas och förbättras. Jörn Svensson tangerade detta ämne inledningsvis, även om han inte gick in i detalj. Vi har då och då också att behandla motioner som har till syfte att göra JO-institutionen effektivare. Jag kan nämna att en sådan motion är föremål för behandling i konstitutionsutskottet just nu, men ställningstagandena är ännu inte klara. Vi har tidigare från utskottets sida sagt att JO-institutionen, som omorganiserades ganska ordentligt för några år sedan, efter en tid kan behöva ses över igen. Frågan har varit när en förnyad utredning bör göras. F.n. är det så att vissa frågor som nära berör JO:s aktionsmöjligheter redan bereds i den s.k. tjänsteansvarskommittén. Det gäller bl.a., som namnet på kommittén anger, formerna för utkrävande av ansvar av tjänstemän. Enligt vad som direkt anges i direktiven skall denna utredning bl.a. ta ställning till JK:s och JO:s befogenheter härvidlag. Vi har tidigare många månger diskuterat formerna för konstitutionsutskottets granskning av JO:s verksamhet här i kammaren. Bl. a. har Jörn Svensson och jag utbytt synpunkter om detta. Det är klart att man kan väl säga att de givna förutsättningarna för en debatt om JO-institutionen inte är helt klara. JO är, som jag har sagt vid flera tillfällen, en självständig myndighet som har att på eget ansvar fatta de beslut som ombudsmännen finner vara riktiga. Riksdagen utser ombudsmännen, och riksdagen kan på konstitutionsutskottets förslag avsätta dem om riksdagen skulle finna att de missköter sig. Det är alltså en fråga om förtroende. Men riksdagen kan inte gå in i de enskilda fallen och upphäva JO:s beslut och ersätta dem med något annat. Denna ordning kan naturligtvis diskuteras, om man anser att den är felaktig. Vpk har vid något tillfälle föreslagit att JO-institutionen skulle avskaffas, men det förslaget har inte vunnit resonans i riksdagen. För min del är jag rätt övertygad om att det skulle vara svårt att hitta en ersättning för JO-institutionen som på ett bättre sätt skulle fungera som ett extraordinärt rättsorgan. Att ett riksdagsutskott tog över JO:s befogenheter, som ibland föreslagits, och vi därmed möjliggjorde en konkret sakdebatt i enskilda ärenden här i riksdagen, tror jag inte skulle vara någon god lösning. Det skulle vara rätt ogörligt för ett riksdagsutskott att på ett ingående och ansvarsfullt sätt årligen behandla över 3 000 rättsligt ofta ganska komplicerade frågor. Ett sådant riksdagsutskott skulle under alla omständigheter bli starkt beroende av en talrik skara tjänstemän och experter. Jag kanske skall tillägga att jag inte heller tror att det skulle vara lyckligt att göra JO till en allomgripande överprövningsinstans. Vi måste enligt min mening även framdeles i huvudsak lita till att det ordinarie rättsväsendet i förvaltning och domstolar handlägger det övervägande antalet fall på korrekt sätt. Men vad vi kan göra — detta var också i huvudsak uppläggningen av Jörn Svenssons anförande — är naturligtvis att i anslutning till JO-berättelsen ventilera särskilda synpunkter som vi har på rättstillståndet inom vissa områden av förvaltningens eller domstolarnas verksamhet. Jag kan inte gå in på de enskilda vårdnadsfall som Jörn Svensson tog upp; de är ofta komplicerade och besvärliga. Men jag tycker att Jörn Svensson hade en konkret poäng i sitt anförande, något som också jag betonat vid tidigare tillfällen. Han sade nämligen att det kanske i grunden var så, att det enligt hans uppfattning var fel på den lagstiftning som gällde på det här området. Det är ju precis vad vi riksdagsmän kan ta fasta på när vi går igenom de omständigheter JO-verksamheten blottlägger. Vi kan alltså på grundval av detta i riksdagen ta initiativ till förändring av gällande lagstiftning. Jag har en känsla av att också Per Israelssons anförande åtminstone delvis innebar en kritik emot de bestämmelser som gällde på det område som han belyste genom att ta upp ett speciellt handläggningsfall.

Herr talman! Något yrkande har ju inte framställts.

Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar gäller frågan om ett diplomatiskt erkännande av Västra Sahara eller, som det korrekt heter, Demokratiska sahariska arabrepubliken . Vänsterpartiet kommunisterna har återigen krävt ett sådant erkännande i en motion. I korthet är läget följande: Spanien tvingades slutligen lämna Västsahara i februari 1976. Man hade då haft landet som sin koloni under mycket lång tid. Omedelbart utropade befrielserörelsen Polisario den Demokratiska sahariska arabrepubliken. Marocko och Mauretanien, sydliga och nordliga grannländer, marscherade in i landet, och med hjälp av krig och terror mot befolkningen försökte man skaffa sig kontroll över landet. Det sahariska folket slog tillbaka. Mauretanien tvingades ge upp och har skrivit under ett fredsavtal samt erkänt Västsahara. Marocko fortsätter kriget med stöd från bl.a. USA-imperialismen och Sydafrika. Kriget har dock ändrat karaktär. Marocko har valt att gräva ner sig kring fosfatgruvorna i den nordvästra delen av landet. De rika fyndigheterna i detta område är den egentliga orsaken till att Marocko vill åt landet. Den västsahariska regeringen kontrollerar i princip landet utanför denna inringning. Det bedöms vara ca 85 20 av landet, kanske mer. Det råder inget tvivel om Polisarios och regeringens folkliga förankring. Det råder heller inget tvivel om att regeringen faktiskt kontrollerar större delen av landet och svarar upp mot det krav på en effektiv kontroll som ställs. Det är ju väl känt att regeringen har byggt upp sjukvård, utbildning och viss produktion inom landet. RASD har också under de senaste åren nått betydande diplomatiska framgångar, som det även står i utskottsbetänkandet. Ca 50 stater har erkänt regeringen. Denna för Demokratiska sahariska arabrepubliken så gynnsamma utveckling irriterar naturligtvis dem som inget hellre önskar än att till varje pris behålla kontrollen över fosfatfyndigheterna. Det lär inom parentes sagt finnas åtskilligt därutöver av mineralfyndigheter i landet, som kan vara av intresse i den allt hårdare kampen om råvarorna. Kung Hassan av Marocko har gått med på en folkomröstning, men hur den skall organiseras är ett frågetecken. Man kan inte låta bli att tro att detta handlande, dvs. att gå med på en folkomröstning, är en typ av taktik ägnad att vinna tid. Saharierna själva manar på, eftersom de inte anser sig ha något att förlora på en folkomröstning. När man granskar årets utskottsbetänkande, så finner man att det som vanligt hänvisas till de allmänna formuleringarna om effektiv kontroll, rimligt mått av självständighet och stabilitet inåt. Inte med ett ord berör man på vilket sätt dessa krav inte anses uppfyllda. Jag måste fråga utskottet: Vilka förhållanden i Västsahara är det som gör att ni inte anser att regeringen har landet under effektiv kontroll? Vilka förhållanden är det som gör att utskottet inte anser att ett, som det sägs, ”rimligt mått av självständigthet och stabilitet inåt” har uppnåtts? Jag vill ha svar på dessa frågor i dag. I övrigt, herr talman, yrkar jag bifall till vår motion nr 200.

Herr talman! Frågan om Demokratiska sahariska arabrepublikens självständighet återkommer till riksdagen också i år. Några skillnader mot föregående år kan konstateras. Vpk ställer inte längre några krav på att Sverige skall fördöma Marockos agerande. Det beror i sin tur antagligen på att vpk-ledamöterna har blivit medvetna om kraften i det svenska agerandet under åren när det gällt att hävda det västsahariska folkets rätt till självbestämmande. I vpk-motionen krävs i stället ett erkännande från svensk sida av Demokratiska sahariska arabrepubliken, men också att Sverige skall agera för att FN skall erkänna republiken i fråga. Det finns nu, i motsats till vad som tidigare varit fallet, skäl till att vi med större tillförsikt kan se fram mot en fredlig lösning av denna mångåriga konflikt. När man vid OAU:s statsoch regeringschefsmöte i Sierra Leone 1980 inte kunde enas om huruvida RASD fyllde kriterierna för medlemskap i organisationen, förlängdes dock mandatet för den femstatskommitté som tidigare sökt nå en förhandlingslösning av Västra Sahara-frågan, och ett förslag om vapenvila framlades. Kravet på folkomröstning betonades, liksom kravet att en FN-styrka skulle övervaka vapenvilan. Stridigheter har i alla fall förekommit. Dessutom har OAU:s toppmöte i Nairobi fått Marocko —- och det vill jag understryka — att acceptera kravet på folkomröstning. Femstatskommittén har utökats med Kenya och Sierra Leone, och arbetet inom kommittén pågår. OAU:s ordförande har fått i uppdrag att i FN ta upp frågan om FN:s deltagande i beslutets genomförande. Där är frågan också just nu högst aktuell. Två resolutioner föreligger, en från Algeriet och en från Marocko. Behandlingen av dessa pågår, och det är naturligtvis svårt att säga vad resultatet blir, men man hoppas allmänt på en lösning. Sverige anser det vara utomordentligt viktigt att frågan löses och vidhåller åsikten att det är Västra Saharas befolkning som själv skall ge uttryck för hur man önskar en lösning. Utvecklingen ser faktiskt nu ljusare ut än på länge. Så till frågan om motionens krav på svenskt erkännande av den västsahariska republiken. Man må ironisera över att vi i Sverige har vissa fasta principer när det gäller att erkänna stater. Dessa principer bygger på internationell rätt och på svensk praxis, och vi har från utskottets sida inte kunnat se något skäl till att ge efter på de principerna. Den regering som avses skall ha uppnått ett rimligt mått av självständighet utåt — det har, Hans Petersson, regeringen i dag inte gjort — och stabilitet inåt. Om det hade funnits en sådan stabilitet, skulle lösningen ha legat närmare än vad den gör. Då skulle folket genom fritt val ha gett uttryck för hur man önskade att självständigheten skulle utformas och hur problemen skulle lösas. Men den stabiliteten finns inte ännu i dag, och ett av tecknen på det är att stridigheterna inte har upphört. Utskottets uppfattning är alltså att Demokratiska sahariska arabrepubliken inte uppfyller kraven. När det gäller arbetet inom FN bör tilläggas att frågan om lösning på det västsahariska problemet tidigare har bollats fram och tillbaka mellan OAU och FN på ett mindre lyckat sätt. FN-resolutioner har tidigare inte tagit tillräcklig hänsyn till de strävanden som funnits inom OAU att lösa problemen. Detta har också uttryckts från svensk sida. Nu har ett närmande skett mellan FN och OAU, och OAU:s toppmöte har starkt understött kravet på vapenvila och FN-övervakning av densamma. Man är också på alla håll enig om kravet på folkomröstning, även om — vilket Hans Petersson också sade — fortfarande viss oklarhet råder om genomförandets praktiska utformning.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

Herr talman! Ja, det är nog så att Sverige i FN arbetar för dessa mål. Det har jag heller inte ifrågasatt. Men vad jag frågade efter var hur man kan anse att den regering som avses inte har uppnått den inre stabilitet som krävs för att Sverige skulle kunna erkänna den. Man säger att man har fasta principer, att det krävs en stabilitet, att det inte finns förutsättningar för att genomföra fria val om frågan. Jag menar att frågan om vilken stabilitet som kan uppnås ändå måste ställas något i relation till landets traditioner och dess historiska utveckling. Menar Ingrid Sundberg att man i Västra Sahara skall ha något slags parlamentariskt system av samma typ som det svenska för att landet skall anses ha en rimlig stabilitet, eller vad är det utskottet menar när man hänvisar till detta? Saharierna har gjort väldiga framsteg, visserligen med internationell hjälp och med stort stöd från Algeriet. Men de tvingas nu att föra ett krig mot sin vilja därför att marockanerna har grävt ner sig. Om Ingrid Sundberg väntar på den dag då imperialisterna, som är oerhört sugna på att komma åt dessa världsviktiga råvaror, skall ge upp och lämna de här fosfatgruvorna öppna för Polisario för att landet skall kunna erkännas, då får hon nog vänta ganska länge. Den som är något bevandrad i vad motsättningarna kommer att gälla inför 1980-talet måste väl ändå erkänna att det är om tillgången till viktiga råvaror som de framtida krigen kommer att föras. Är det så, att om ett land ockuperar en del av ett annat land för att tillskansa sig dess bästa och rikaste tillgångar, så är detta ett skäl för att inte erkänna en regering som uppenbarligen har folkets stöd och som arbetar för befolkningens bästa?
Herr talman! Det gläder mig att Hans Petersson i Hallstahammar nu erkänner att den svenska regeringen har gjort insatser på det här området och med kraft har hävdat det västsahariska folkets rätt till självbestämmande. Vad beträffar tolkningen av de kriterier som gäller och som jag sade bygger på internationell rätt och på praxis i vårt eget land är det bl.a. så, att ett land för att erkännas skall ha fasta territoriella gränser och ha en regering. Den regering som hittills har funnits har huvudsakligen haft sitt säte utanför landets gränser, nämligen i Algeriet. Vi har diskuterat den här frågan i utskottet, och jag förstår av Hans Peterssons anförande att han erkänner att utskottet inte har slarvat ifrån sig frågan utan verkligen lagt ner arbete på att behandla den. Det är därför glädjande att vi år från år i alla fall kan se en ljusning. När det sedan gäller ”imperialisternas” krav på tillgång till råvaror och annat visar väl just arbetet inom OAU och sammankopplingen av det arbetet och FN-arbetet att dessa organisationer och deras medlemsländer, inkl. Sverige, sätter sig över sådana åtaganden och sådana förslag som Hans Petersson påstår skulle förhindra en fredlig lösning av frågan. I stället är det så, att i och med att man nu har kommit så pass långt som man gjort och Mauretanien har lämnat stridigheterna, är just detta ett tecken på att sådana saker som nämndes här icke skall ligga till grund för ställningstagandena. Hans Petersson frågade om jag som ett villkor för ett svenskt erkännande förväntade mig att det i det här området skulle råda ett svenskt demokratiskt system. Så är inte fallet, även om jag självfallet skulle tycka att det vore bra om vi i flera länder på jorden hade ett fullt demokratiskt system. Hans Petersson vet lika väl som jag att detta inte är ett villkor för att vi skall erkänna Västra Sahara.
Herr talman! Jag skulle slutligen vilja ställa en fråga till Ingrid Sundberg för att få klarhet i var hon egentligen står: Anser Ingrid Sundberg och utskottet att Polisario företräder den sahariska befolkningens krav? Anser ni att Polisario är en rättmätig representant för det västsahariska folket?
Herr talman! Låt mig till detta bara säga att Polisario i allra högsta grad har varit delaktig och måste vara delaktig i de förhandlingar som förs.
Herr talman! Låt mig då bara ställa en kompletterande fråga, som inte direkt hör till behandlingen av det här ärendet. Avser utskottet att ta några initiativ för att höja Polisarios status, som man eftersträvar, i linje med vad man tidigare gjorde när det gällde PRR i Sydvietnam och vad man gör när det gäller PLO i Palestina?
Herr talman! Detta är ett yrkande som inte har förelegat för utskottet, och utskottet har inte heller behandlat något sådant yrkande.

Herr talman! Vpk har nu i några år motionerat om att Sverige bör söka medlemskap i den alliansfria rörelsen, och vi har haft flera debatter i kammaren om den saken. Vad utrikesutskottet i år har sagt om vår motion är istort sett en hänvisning till eller en upprepning av vad som sades i fjol — det finns inte någon bättre relevans eller någon mera reell argumentation i utskottets betänkande i år än det gjorde i fjol. De mycket goda skäl som från vårt partis sida i fjol anfördes för att Sverige skulle söka medlemskap i rörelsen kvarstår fortfarande. Sverige har engagerat sig under många år — i stort sett under hela efterkrigstiden — i att arbeta för solidaritet och jämlikhet med framför allt tredje världens länder, utvecklingsländerna. Just dessa länder är den stora skaran av medlemmar i den alliansfria rörelsen. Där finns alltså ett mycket gott skäl för Sverige att ta steget fullt ut och delta i denna verksamhet på ett mera aktivt och bestämt sätt. Vi har sökt arbeta för vad vi kallar en ny ekonomisk världsordning. Vi har i alla möjliga sammanhang och internationella fora framhållit vikten av att u-länderna industrialiseras, men det finns också en mängd andra skäl som har att göra med vår biståndspolitik och vår utrikespolitik visavi tredje världen. Det viktiga är ju att den alliansfria rörelsen har tillkommit och hela tiden arbetat för att bilda en motvikt mot stormakterna och stormaktsblocken. Dessa är de inte minst viktiga. Sedan tillkommer samma goda skäl som har funnits — och som vi har dragit nytta av — när det gällt vår, det måste vi väl säga, ganska framsynta och, hittills, i varje fall, mycket goda biståndspolitik, nämligen att den har haft mycket positiva effekter för Sverige självt. Jag tänker då på de framgångar som den har medfört för bl.a. svensk handelspolitik och som på senare år — nu på 1970-talet framför allt — också har börjat uppmärksammas av grupper och sammanslutningar som tidigare varit starkt kritiska till Sveriges agerande på det här fältet. Det har varit till nytta för Sverige, för svensk handel och för svensk företagsamhet när stater har avkoloniserats eller nya stater har uppstått att Sverige där har haft goda kontakter, som skapats tidigare. Ett aktivt deltagande och en fortsatt kontakt inom den alliansfria rörelsen skulle också fortsättningsvis få mycket goda effekter för Sverige och för svensk ekonomi. Det är alltså inte enbart av moraliska, humanitära eller andra skäl som Sverige bör söka medlemskap i den alliansfria rörelsen, utan det finns också reella ekonomiska fördelar att vinna genom att vara med i den rörelsen. Utskottets invändningar är i huvudsak två, och desamma som i fjol. Man anför, utan att närmare förklara vad man egentligen avser med detta, att medlemskapet i den alliansfria rörelsen skulle betyda utrikespolitiska bindningar. Det skulle vara intressant att få en något mera fyllig och kanske också en något mera preciserad genomgång än vad som lämnades i fjol i den debatt som jag då hade med Torsten Bengtson om vad man egentligen menar med uttrycket ”utrikespolitiska bindningar” i det här sammanhanget. Man säger att den alliansfria rörelsen samlas kring utrikespolitiska ståndpunkter, och det framför man som ett skäl mot att vara med i den. Men har vi någonting emot att älliansfria stater, både små och stora, i vissa frågor och ibland samfällt uttrycker sina synpunkter och framför kritik mot stormakternas och stormaktsblockens agerande? — För det är ju detta som det har handlat om. Är det inte bra? Det är väl i stället så, att effekten är den helt motsatta: det är bra om Sverige är med och, samfällt med andra stater som inte är uppbundna i stormaktsblocken, kan framföra synpunkter och kritik samt hävda de små staternas rätt, som det så ofta talas om — det är ju till stor del detta som det handlar om i den alliansfria rörelsen. Detta måste väl vara positivt. Alla slags protester mot förtryck och övergrepp måste vara bra, och kan det dessutom ske samfällt i en större grupp av stater, så får de större effekt. Det första skälet — utrikespolitiska bindningar — skulle det vara verkligt intressant att få utklarat litet närmare. Vad kan det vara för negativt i dessa bindningar, och vilka negativa effekter kan det ha på Sverige, på svensk utrikespolitik och på svensk säkerhetspolitik, om vi i Sverige tillsammans med alla dessa stater — av vitt skilda karaktärer, visserligen —i vissa bestämda frågor och i vissa bestämda situationer gör gemensamma utrikespolitiska uttalanden? Den andra punkten i utskottets invändningar — som också den är från i fjol —är att detta inte är förenligt med svensk neutralitet. Jag hade en ganska lång palaver med Torsten Bengtson i fjol om neutraliteten i det här fallet. Kan det hota Sveriges neutralitet att vara med i den här rörelsen? Bindningarna i organisationen är inte sådana. Det finns inte några bindningar som på något sätt skulle binda upp Sverige utrikespolitiskt eller säkerhetspolitiskt eller som skulle kunna hota landets neutralitet. Sverige kan reservera sig när som helst och hur som helst om vad som helst i samband med att den alliansfria rörelsen bestämmer sig för att göra uttalanden eller för att göra någonting annat sådant. Det finns full reservationsrätt. Det har under de senaste dagarna talats mycket om att Sveriges neutralitet inte är någon åsiktsneutralitet, utan att vi på grund av våra egna analyser, på grund av de kunskaper vi själva kan skaffa oss och på grund av våra egna bedömningar skall kunna ta ställning fritt. Det är precis det som gäller här också. Ingenting kommer att hindra att Sverige uttrycker sina åsikter, precis som i dag. Men i den mån vi anser — och nu kommer jag tillbaka till den förra punkten — att den ståndpunkt som den alliansfria rörelsen har intagit är positiv och bra, blir det ju mycket större kraft och mycket större effekt, om Sverige tillsammans med andra stater kan uttrycka dessa åsikter. Jag tycker att det saknas substans i de invändningar som utrikesutskottet framför. Det finns inga reella bakgrundsfakta som styrker påståendena.

Därför kvarstår uttalandet att det vore bra för Sverige — nationellt och internationellt — om vi gick in som medlemmar i den alliansfria rörelsen. Jag yrkar bifall till vpk:s motion.

Herr talman! Utrikesutskottet kan inte finna några som helst skäl för att Sverige skulle söka medlemskap i den alliansfria rörelsen. Utskottet har i det avseendet inte ändrat uppfattning sedan förra året och åren dessförinnan. Men vpk återkommer år efter år med samma yrkande, låt vara med förändrade motiveringar. Skälet till utskottets ställningstagande är mycket enkelt: Sverige skall föra en oberoende utrikespolitik. Oswald Söderqvist vet lika väl som jag att en av målsättningarna för den alliansfria rörelsens gemensamma ansträngningar är att i högre grad samordna sina utrikespolitiska ställningstaganden. Utrikesministrarnas möte i New Delhi i februari utgör ett utomordentligt exempel på dessa ansträngningar till samordning — det visar dokumenten därifrån med all tydlighet; jag skall återkomma till det. Grundläggande för hela vår utrikespolitik är alliansfriheten, syftande till neutralitet i krig. Tolkningen av denna alliansfrihet förbehåller vi oss själva rätten att göra. Den tolkningen innebär bl.a. att vi i intet avseende skall underordna oss gemensamma utrikespolitiska ställningstaganden, inte heller i form av samordningar. Detta skulle nämligen undanrycka det mest fundamentala i vår egen utrikespolitik — att själva bestämma över dess utformning. Den alliansfria rörelsen är inte heller den enda organisation som vi motsätter oss medlemskap i. Varje organisation i vilken ett medlemskap medför restriktioner när det gäller våra möjligheter att själva utforma vår utrikespolitik är otänkbar för svensk anslutning — så enkelt är det. Inte heller vill vi vara observatörer. Det låter kanske bra att bara vara observatör och få reda på vad som pågår. Utskottet har redan förra året i betänkande nr 12 redogjort för hur vi ser på observatörskap kontra gäststatus i internationella organisationer. I allt fler organisationer gäller att länder som inte är medlemmar kan få skicka observatörer till konferenserna, något som ger konkreta möjligheter till aktivt medarbete. Vi vill inte ta del i den alliansfria rörelsens aktiviteter. Vi vill stå helt utanför en organisation i vilken medlemskap inte är förenligt med vår tolkning av den svenska alliansfriheten. Därför vill vi inte heller vara observatörer. Gäster har vi varit vid möten av olika slag, och därmed har vi haft möjlighet att följa öppna förhandlingar och orientera oss om ärendenas gång, och det räcker för oss. Oswald Söderqvist ställde några konkreta frågor till mig. Jag har framför mig The New Delhi Declaration, där de stater som där var församlade har gjort gemensamma uttalanden och ställningstaganden. Efter att ha läst igenom det dokumentet kan jag försäkra Oswald Söderqvist att jag inte kan tänka mig någonting som är mera oförenligt med svensk alliansfrihet och svensk utrikespolitik än det. Bland det ytterligt stora antal stater som där var närvarande — jag har inte haft tid att räkna efter hur många det var — är det icke en enda som har reserverat sig i något avseende. Möjligheterna till reservation finns kanske rent teoretiskt, men jag kan konstatera att de inte är utnyttjade. Jag skall bara anföra ett enda litet citat, översatt av mig själv, eftersom jag inte får läsa engelska från talarstolen. ”Det finns inget annat öppet alternativ för de alliansfria staterna till att försvara sitt oberoende och sin suveränitet än att bibehålla och vidareutveckla enhetlighet och solidaritet mellan varandra.” Därtill kan man i åtskilliga avsnitt läsa att Mellanösternkrisen enbart har Israel till upphov. Allt ansvar för Mellanösternkrisen läggs på Israel. Fördömandet av sionismen återkommer många gånger i deklarationen.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

Herr talman! Det är märkligt att Ingrid Sundberg helt frankt kategoriskt påstår att utskottet inte kan se några som helst fördelar med att vara med i de alliansfria staternas krets. Ta bara de saker jag tog upp i mitt första anförande och som jag berörde också i fjolårets debatt! Det finns en rad fördelar för Sverige som nation och för det internationella samarbetet, för jämlikheten och solidariteten, som vi genom våra delegater i alla andra sammanhang talar så vitt och brett om. Allt detta tal börjar nu självfallet att genomskådas. Ta hela det stora komplexet av frågor som gäller en ny ekonomisk världsordning. Det berör i högsta grad den alliansfria rörelsen. Där borde Sverige, om vi verkligen vill leva upp till våra stolta deklarationer, ställa upp och göra en ordentlig insats. Det skulle vi kunna göra mycket bättre om vi var medlemmar i den alliansfria rörelsen. Om vi som industrination var representanter för den alliansfria rörelsen, skulle framför allt de stora industrinationerna lyssna mera på oss. Det skulle vara viktigt och innebära stora fördelar för Sverige. Vad har vi emot att göra uttalanden som är samordnade med andra staters, om dessa icke tillhör stormaktsblocken? Vad är det för fel i det, om det är fråga om bra uttalanden? Det har vi ju tyckt flera gånger om den alliansfria rörelsens uttalanden. Den svenska regeringen har offentligt uttalat att den tyckt att den alliansfria rörelsen gjort bra ställningstaganden. Då kan man väl inte bara säga att vi inte kan tänka oss att samordna våra uttalanden med några andra staters. Det finns ingenting i den svenska neutralitetslinjen eller i den svenska alliansfria politiken som på något sätt talar emot en samordning, om det gäller någonting som vi i sak kan ställa upp på. Ingrid Sundberg säger att det inte förekom några reservationer vid utrikesministrarnas möte i New Delhi. Det beror väl då på att Sverige inte var med. Vi hade ju kunnat reservera oss, om vi inte hade gillat ställningstagandena. Att de som var där inte har reserverat sig säger ingenting. Det finns ingentingi den alliansfria rörelsens stadgar, ingenting i de ställningstaganden som ligger till grund för rörelsen som förbjuder reservationer. Ingrid Sundberg uppfattade det som negativt att man har uttalat att man skall sträva efter enhetlighet och solidaritet. Det är inget negativt. Om ståndpunkterna sammanfaller med värderingar och synpunkter som vi har som neutral och alliansfri stat, är det väl inget negativt med att man kan åstadkomma enhetlighet och solidaritet mellan dessa stater. Sedan kommer det tydligen avgörande skälet fram. Det är Israel det gäller. Deklarationen i New Delhi riktade sig mot Israel. Här kryper det helt avgörande fram: Israel har utsatts för kritik. Då kan vi absolut inte vara medi den alliansfria rörelsen. Vi har tidigare kritiserat Israels agerande gentemot palestinierna och Israels politik i Västasien. Vad är det som hindrar att vi skulle kunna kritisera Israel tillsammans med den alliansfria rörelsen? Om vi hade tyckt att deklarationen i New Delhi gick för långt, hade vi dessutom kunnat reservera oss. Det hade väckt respekt och hade varit bra för debatten om Västasien, Israel och palestinierna. Nej, bara för att kritik har riktats mot sionismen och Israel så skall inte Sverige vara med. Det är verkligen ihåliga och avslöjande argument som här har kommit fram.
Herr talman! Jag skall be att få tillfoga att det faktum att vi inte tillhör den alliansfria rörelsen inte i något avseende begränsar Sveriges möjlighet att i vårt eget land och i internationella sammanhang ge uttryck för de uppfattningar som vi har. Det må sedan gälla solidaritet, jämlikhet eller någonting annat. Vi står fullständigt fria att själva besluta vad vi tycker och vad vi säger — och vi gör det också. Med anledning av att jag tog Israel som exempel vill jag gärna tillägga att det i detta fall inte gällde kritik av Israel. Det var i stället ett av många exempel på ett utrikespolitiskt ställningstagande där Sverige har en helt annan uppfattning i realfrågan och också har gett denna uppfattning till känna.
Herr talman! Jag är helt ense med Ingrid Sundberg om att vi kan framföra våra ståndpunkter om jämlikhet, solidaritet med tredje världen, en ny ekonomisk världsordning och sådana saker. Det sade jag redan förut, och vi har framfört våra åsikter i dessa frågor. Men här finns en poäng att ta. Våra ståndpunkter, som jag utgår från att vi är överens om skall föras fram, kan få större genomslagskraft och större tyngd internationellt. Det är en uppenbar fördel att ståndpunkterna kan föras fram gemensamt i en organisation där medlemmarna, i vissa frågor, har samma uppfattning. I de frågor där vi med våra värderingar kan ställa upp kan vi tillsammans med andra som har samma värderingar bilda en kraft som är viktig med hänsyn till de spänningar som internationellt finns i världen i dag. Det är så självklart att det verkar banalt att Ingrid Sundberg står här och talar om att vi kan framföra våra åsikter ändå. Det är klart att vi kan göra det. Men det är bättre om vi framför dem i ett organiserat samarbete med andra. Jag vill ytterligare en gång ta upp New Delhi-konferensen och Israel. Om Sverige inte hade kunnat ställa upp på deklarationen i New Delhi, om vi hade tyckt att kritiken — eller fördömandet eller vad det nu är Ingrid Sundberg vill att man skall lägga in i deklarationen — var felaktig, då hade vi kunnat ta avstånd från denna deklaration. Det finns ingenting i den alliansfria rörelsen som hade hindrat oss från att göra det. Och det hade kanske t.o.m. stärkt både vår och den alliansfria rörelsens ställning.

Herr talman! Sanningen skall göra eder fria. Det står i Boken, den farliga boken. Den är farlig för att den är sanningen. Den är förbjuden av lögnens makthavare. Sanningen som frigör kan visserligen i och för sig inte bindas — Guds ord bär icke bojor. Men genom att förbjuda själva källan, förvisa Bibeln, vill man hindra den att utföra sin befriande gärning. De människor som genom Bibeln funnit ljus och frihet får inte äga Boken, inte skaffa den. Den får inte tryckas, inte distribueras. Och de som försöker utrota Bibelns sanning har samtidigt underskrivit deklarationerna om de mänskliga rättigheterna. På Bibelns grund vilar rättssamhället. Vår demokrati är beroende av den. Den är den grundval som människovärdet vilar på. Hos oss är Boken ännu tillgänglig. Hur länge? På USA:s ambassad i Moskva finns ett litet källarrum. Där finns sedan den 27 juni 1978 sju människor. De skyddas där mot den makt som vägrat dem att utvandra. Varför ville dessa ”sju från Sibirien”, som de kallas, lämna sitt hemland? Svaret är att de trodde Sanningen. Deras barn trakasserades i skolan. Man sade till dem att Bibeln är sagor och lögner. Är sagor farliga? En av de sju, Peter Vashchenko, fyllde 55 år den 30 oktober, och hans födelsedag har firats på många ställen i världen. Kristna har vädjat att han och de andra sex skall få tillstånd att emigrera. I det engelska parlamentet har deras fall tagits upp. Jag har en lista på namn där man bl.a. finner Edward Heath och Winston Churchill, MP. Hittills allt förgäves. Bibeln är farlig. Sanningen måste förtryckas. Men de fördrivna, de jagade, de fängslade, de förvisade är ändå de verkligt fria — de minns bibelverser, upprepar dem, skriver ner dem på pappersbitar, på remsor, ja, stundom på handens hud. Och miljoner troende väntar, hoppas. Hungern efter Bibeln är stor. Vi har hört ropet. Och riksdagen kan ingenting göra. Regeringen, demokratin i Sverige når inte fram till den slutna världen, där Sanningen inte får frigöra. Filip Fridolfssons och min motion från 1978 är verkningslös, hur den än upprepas. Utskottet skriver allt kortare. FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna är luft i en stor del av vår värld. Vi känner vanmakten. Varför talar jag då i dag? Jag vill framföra min hyllning till Peter Vashchenko, till de sju och till alla de andra som lögnen vill binda. Jag vill hälsa till Bibelns vänner i Slaveriet. Jag hälsar till dem från bröder som ännu har Biblar, fastän en svart båtskugga tecknats mot vår kust. Jag vill enkelt säga att jag delar det hopp som uttryckts i brev från lägren och trälarbetarna: Friheten kommer. Sanningen skall segra. I andakten här i riksdagen i morse upplivades vi av ett ord av Sanningen själv: Jag är vägen, uppståndelsen och livet. De orden finns skrivna i tusenden av hjärtan där borta i skuggan och kölden — genom den sanningen är vi förenade med dem.

Herr talman! Frågan om biblar till Sovjetunionen är inte ny. I dag kommer den upp vid ett tillfälle då vi har oanade transportmöjligheter från vårt land till Sovjet. Vi skulle kunna skicka det på sovjetisk köl. Herr talman! Tore Nilsson kritiserade utskottet för att det skriver kortfattat. Motionen var ju inte heller så lång, Tore Nilsson. Detta inte sagt som någon kritik. Att man skriver mångordigt behöver i och för sig inte vara någon fördel alla gånger. Jag vill gärna hänvisa till att när den här motionen väcktes första gången, så behandlade utskottet den ganska utförligt. Vi redovisade över huvud taget kyrkans ställning i Sovjetunionen ända från revolutionen 1917 fram till våra dagar, dvs. från den tid då kyrkan i Sovjetunionen hade ungefär samma starka ställning som den i dag har i Polen. Att vi inte tillstyrkt denna motion hänger samman med att vi vet — och det har vi sagt tidigare — att man i Sovjet tolkar exempelvis ESK-överenskommelsen samt trosrättigheter och mänskliga frioch rättigheter på ett annat sätt än vad vi gör. Man betraktar alltså sådana här ingripanden som inblandning i Sovjets inre angelägenheter. Att utskottet ställer sig avvisande till motionen som sådan innebär inte att utskottet inte har all respekt för de motiv som ligger bakom Filip Fridolfssons och Tore Nilssons motion. Vi inser till fullo att det upplevs som både kränkande och djupt deprimerande av människor som lever under ofrihet att inte ha tillgång till biblar och annan kristen litteratur. Detta har sagts även i motionen. Men vi tror alltså inte att detta är den rätta vägen. Däremot vill jag gärna säga — och jag tror att jag har framhållit det i andra sammanhang - att vi skall driva all kritik och all levande opinion allt starkare runt om i den fria världen för att komma till rätta med förhållandena i länder där det råder ofrihet och förtryck. Inte ens Sovjetunionen är okänsligt för den allmänna opinionen i den fria världen. Dessutom, herr talman, blåser det i dag en förändringens vind över stora delar av Östeuropa. Det är min förhoppning att det skall bidra till att man där det råder ofrihet och förtryck skall kunna få frihet och då även frihet att ha tillgång till biblar och annan kristen litteratur. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vad göras kan är redan gjort. Detta innebär ingen kritik mot utskottet, Per-Olof Strindberg. Jag framförde inte någon kritik i det förra ärendet heller. Kortfattat besvarar utrikesutskottet vår motion. Tack för svaret. Etiopien är i dag en kommunistisk diktatur. Det säger allt. Kommunism — av somliga kallad socialism och t.o.m. demokrati — garanterar förtryck och förlust av mänskliga rättigheter. En ”högnivådelegation” — som det heter i utskottets betänkande — kommer till Sverige från detta land. Den svenska regeringen diskuterar frågan om de mänskliga rättigheterna med denna delegation i maj 1981. Givetvis finns ingenting att anföra från den diskussionen. Givetvis blir det njet till alla befrielsekrav. I ett system som bygger på våld och åsiktsförtryck existerar inte de mänskliga rättigheterna. Varför var högnivådelegationen här? Svaret kan formuleras på många sätt. Jag vill svara så här: Redan på 1850-talet steg en våg av medmänsklighet i Sverige, av kristen kärlek, av biblisk tro och av missionshänförelse. Och 1865 sändes svenska män från den svenska väckelsen till Etiopien, och det arbete som då begynte har fortsatt. Församlingar och kyrkor har bildats, och relationerna mellan den svenska kristenheten och Etiopien har vuxit sig starka. Det är många som liksom jag som ända från barndomen har följt utvecklingen i Etiopien med livligt intresse. Sedan kom SIDA med all hjälp och hela det arbete som nu pågått relativt lång tid. Jag antar att högnivådelegationen inte hade något att invända mot svenskt bistånd. Gemensamt för de kommunistiska diktaturerna är också att de har ont om bröd. Hur kan 5 96 av svenska folket vara blinda för det? Så var det Gudina Tomsa: Han är eller var generalsekreterare i Mekane Yesus-kyrkan, den kyrka som bildats som frukt av bl.a. svensk missionsgärningi Etiopien. Jag har vid två tillfällen haft möjlighet att se denna synods och missions arbete. Hans öde sammanfattas i dessa rader i den kyrkliga tidningen Med i somras: ”Den 28 juli 1981 blir det två år sedan Mekane Yesus-kyrkans generalsekreterare Gudina Tumsa kidnappades i Addis Abeba, Etiopiens huvudstad. Sedan dess har han varit spårlöst försvunnen. Lever han fortfarande eller avrättades han omedelbart? Upprepade efterfrågningar hos myndigheterna av den lokala kyrkan och internationella kyrkliga organisationer har inte gett något svar på frågan om Gudina Tumsas öde. Gudina Tumsa var en mycket känd kyrkoledare både i och utanför Etiopien. Hans ledaregenskaper och uttalanden väckte stor respekt och uppmärksamhet. Saknaden av pastor Tumsa är därför smärtsamt kännbar på många sätt.” Sedan finns det en artikel som presenterar honom och hans arbete. Jag skall bara peka på ett par avsnitt i den. Han hävdar att hela människan — kropp och själ — skall vara föremål för missionens och kyrkans arbete. Kyrkligt utvecklingsarbete gäller också på den sociala sidan. Han arbetade också för att just de fattiga, rättslösa, förtryckta i Etiopien skulle få ett hoppets tecken över sitt liv. Men så kom revolutionen 1974, och den försatte också Mekane Yesus-kyrkan och dess medlemmar i yttersta trångmål. Då stod han upp och talade. När han greps var han på väg hem från en bibeltimme, han och hans fru Tsehai knuffades in i var sin bil. Hustrun släpptes i utkanten av staden, men Gudina Tomsa försvann. Man avslutar artikeln med uppmaningen att skriva någonting till ordföranden Mengistu — den som leder regeringen där borta i Etiopien. Detta var väl ett försök att skriva någonting. Utrikesministern, som två gånger talat med mig om detta här i kammaren, var rätt hoppfull både i maj och i oktober i fjol. Men de kortfattade raderna i utrikesutskottets betänkande nr 5, där man inte har någonting att säga om vad högnivådelegationen tyckte och tänkte i fallet, gör att man måste fråga: Skall hoppet dö? Jag vill gärna här i den svenska riksdagen citera Gudina Tomsa — och jag tror att det som sägs här i Sverige, som haft mer än 100 års förbindelser med Etiopien, betyder mycket. Även om detiinte sker någonting direkt i just detta fall kan det betyda något sedan. I en hälsning från fängelset — han var gripen två gånger tidigare samma år — sade Gudina Tomsa: Och han har dött för alla, på det att de som leva icke mer må leva för sig själva utan leva för honom som har dött och uppstått för dem. Det är ännu ett ord ur den farliga boken.